Herr talman! När den första debattrundan mellan regeringens företrädare utrikesministern och företrädare för partiledningarna är slut är det en tradition här i riksdagen att vi andra avstår från att göra heltäckande beskrivningar av hur vi ser på världspolitiken. Vi väljer ut en och annan punkt, därmed icke förnekande vikten av andra problem. Vi brukar inte heller eftersträva att polemisera med varandra. Men nu har Oswald Söderqvist ställt en direkt fråga till mig, som jag gärna skall svara på. Han frågade hur långt samförståndet skulle gå och om vi skulle ha samförstånd om precis allting. Det är klart, herr talman, att det alls inte är möjligt. Jag är helt på det klara med att ledamöterna i Sveriges riksdag har skilda uppfattningar på många olika områden. Så är det också mellan de politiska partierna i riksdagen. Självfallet ser vi olika på förhållandena it.ex. Nicaragua. När vi talar om samförstånd är det dock klart att vi skall försöka att inte göra olikheterna i våra åsikter större än de är. Det finns ingen anledning att skapa motsättningar när sådana inte råder eller att förstora dem som finns. Men det är rimligt och naturligt att man i en öppen och klar debatt talar om var man står. Mot bakgrund av den debatten skall vi respektera varandra, men självklart också göra klart för oss och för andra när vi inte är överens. Jag har alltid eftersträvat, sedan jag fick det här riksdagsuppdraget, att söka vara ödmjuk i debatten om utrikespolitiken. Problemen är nämligen svåra, och det finns ofta inga färdiga lösningar. Vi måste söka oss fram till lösningar, och det är ofta en både lång och svår väg. Margaretha af Ugglas valde i sitt anförande att huvudsakligen tala om bistånd. Jag tvingas att ställa en fråga till Margaretha af Ugglas, ty hon gjorde ett uttalande som jag upplevde som ganska häpnadsväckande. Hon sade att det är en utbredd kritik i världen mot Sveriges politik att blunda inför odemokratiska drag i vissa delar av världen. Jag skulle vilja veta vad Margaretha af Ugglas grundar detta påstående på, att det är en utbredd kritik i världen. Det är, herr talman, det enda polemiska inlägget jag gör i detta anförande. Regeringsdeklarationen talar om de små staternas roll och situation. Det är viktigt att vi i världen får en dialog och ett system där små staters rätt att existera respekteras — självfallet skall vi försöka påverka dem om de utvecklas i odemokratisk riktning. Det är ett grovt brott mot denna princip när de båda supermakterna hanterar problemen som de gör, Sovjet i Afghanistan och Förenta Staterna i Nicaragua. Det finns anledning för oss att från riksdagens talarstol skarpt fördöma såväl Sovjetunionens invasion i Afghanistan som Förenta Staternas orimliga ingripanden i Nicaraguas försök att bygga upp en ny stat och en fri stat. Vi har under den senaste tiden upplevt något av en öppning det låsta läget mellan supermakterna. Det kanske är rimligt att hysa en försiktig optimism, men det går trögt framåt. Helsingforsskonferensen, som nu om någon månad samlas igen för att försöka komma fram till ett slutdokument, har haft det väldigt besvärligt. Hittills har mycket litet uppnåtts. Jag har haft tillfälle som medlem av den svenska nedrustningsdelegationen att både i Helsingfors och i Genéve följa diskussionerna. Jag vill gärna säga att jag ofta har varit både upprörd och förtvivlad när jag har stött på oviljan och tricksandet från stormakternas sida. Det har funnits tillfällen då man har varit mycket nära lösningar, överenskommelser om formuleringar. Man har lurpassat på varandra, och i sista sekunderna har man sagt nej och därmed blockerat ett arbete som pågått länge. Jag tror att man ändå kan säga att det just nu finns grund för optimism, och jag hoppas att de kemiförhandlingar som skall pågå i Genå&ve nästa vecka skall kunna leda till framsteg mot en överenskommelse om effektivt förbud mot användande av kemiska stridsmedel. De svenska förhandlarna, både i Gendve och i Helsingfors, spelar en stor roll. De är mycket skickliga och entusiastiska, och jag har ibland frågat dem hur de orkat hålla på när arbetet varit så trögt. I Helsingfors har vi ett svenskt ansvar att se till att det blir resultat, och våra diplomater spelar här en mycket viktig roll för att nå ett slutdokument. I Geneve har vi med vår stora kunskap på många områden också möjlighet att göra stora insatser, och med stor skicklighet arbetar vårt folk där, bl.a. för att nå en överenskommelse på kemiområdet. Herr talman! Kommer järnridån genom Europa att alltid finnas? Knappast någon önskar det. Vår generation av politiska ledare måste känna ansvaret inför de kommande generationerna och öppna gränserna mellan det som nu är två i många avseenden från varandra isolerade världar. Europarådet ägnar nu frågan om kontakterna med Östeuropa stor uppmärksamhet. En särskild kommission av kända europeiska statsmän arbetar med öst-väst-relationerna, och Europarådets session i vår kommer att ägna ett par dagar eller i varje fall någon hel dags debatt åt relationerna Västeuropa-Östeuropa. Det är värdefullt att notera att ganska bra kontakter numera upprätthålls i vissa avseenden med Jugoslavien och att kontakterna med Ungern också håller på att förbättras. Jag har tidigare beklagat, och jag upprepar det i dag, att en av Europas demokratier inte är medlem i Europarådet, nämligen Finland. Det skulle vara värdefullt för Europa och europeiskt samarbete om Finland fann det rimligt och förenligt med sin utrikespolitik att söka medlemskap i Europarådet. Utrikesutskottet arbetar nu med frågan om Sveriges relationer till den gemensamma marknaden. Det vidgade samarbetet på bl.a. forskningens område hälsas med stor tillfredsställelse. Det är viktigt för Sverige, så långt som det är möjligt inom ramen för vår alliansfria utrikespolitik, att ha nära samarbete med den nu utvidgade gemensamma marknaden. Det kan också leda till ett i förhållande till supermakterna förstärkt Europa. Det bör vara ett övergripande mål för alla europeiska politiker att onödiga politiska och ekonomiska gränser i Europa avskaffas. Herr talman! I morgon kommer utrikesutskottet att justera årets biståndsbetänkande, och vi kommer att diskutera detta om fyra veckor i kammaren. Men redan under denna utrikesdebatt finns det anledning att erinra om sambandet mellan fattigdom och sociala motsättningar i de fattiga länderna och den politiska oron i världen. Våra egna biståndsinsatser är viktiga, men det behövs mycket större, samlade insatser av hela industrivärlden, om den nu negativa utvecklingen i tredje världen skall kunna vändas. Sverige har en stor uppgift i olika internationella fora att påminna om det gemensamma ansvaret. Det kan bli aktuellt att bistånd lämnas till andra länder än de som Sverige nu samarbetar med. När diktaturer faller blottas en obeskrivlig nöd hos befolkningen, som förtryckts och misshandlats. En stor händelse var det i världens historia när diktaturerna störtades i Filippinerna och Haiti. Vissa tecken tyder också på att terrorregimen i Chile snart kan komma att falla. Det är viktigt att den amerikanska administrationen nu tycks ändra sin inställning till den chilenska diktaturen. Om det skall bli möjligt att bygga stabila demokratier i sådana områden kan internationellt bistånd bli nödvändigt. Det är väsentligt att de nya ledarna för de från tyrannerna befriade folken visar respekt för de grundläggande mänskliga rättigheterna. Det får inte bli så, som det tyvärr har hänt i många länder, att nya statssystem byggs upp utan rimlig respekt för dessa rättigheter. Sverige spelar en viktig roll i många olika sammanhang i försvaret för de mänskliga rättigheterna. Vår politik mot apartheid är en del av detta. Ett annat exempel är de diskussioner vi för med Vietnam och andra länder som tar emot svenskt bistånd. Även här spelar Europarådet en stor roll. Kraftiga påtryckningar från Europarådet har medverkat till förbättring av förhållandena i Turkiet. Där återstår dock mycket att göra. Behandlingen av fackföreningsrörelsen och de fackliga ledarna i Turkiet kan under inga omständigheter godtas. Turkiets medlemskap i Europarådet kan inte förenas med nuvarande politik i det avseendet. Kriget Iran-Irak kan knappast få ett slut genom någon sidas militära seger. Det finns endast en väg ut ur kriget: vapenvila och förhandlingar, troligen genom Förenta nationernas förmedling. De skador kriget redan förorsakat är ofattbart stora. Kriget är ett exempel på det vansinne som vi upplever i vår tid. Som representanter för ett litet folk kan vi inte ge svar på alla mänsklighetens ödesfrågor, men den senaste tidens händelser har visat att man i världen fäster avseende vid vad vi säger. Låt oss fortsätta med en aktiv utrikespolitik för fred och rättvisa!

Herr talman! Jag tror att jag kan lösa Stig Alemyrs problem i fråga om mitt uttalande som han citerade. Jag sade faktiskt, och det står i mitt manus, att det finns en berättigad kritik ute i världen mot Sveriges beredvillighet att blunda för de diktatoriska dragen hos den tredje världens regeringar. Det där med berättigad var naturligtvis mitt värdeomdöme. Utrikesutskottets ordförande kan väl ändå inte vara omedveten om att det har funnits och finns kritik gentemot sådana drag i svensk utrikespolitik som vår välvillighet gentemot Castro, vissa inslag i vår Vietnampolitik och ett och annat uttalande om Khomeini. Men vad jag framför allt syftade på i den här meningen var den tystnad som jag många gånger har påtalat här i kammaren: tystnaden när det har gällt övergrepp mot mänskliga rättigheter i de svenska programländerna. Det var framför allt det jag åsyftade. Men jag upprepar att det jag sade var att det fanns en berättigad kritik ute i världen. Att jag sade att kritiken var berättigad var naturligtvis ett värdeomdöme från min egen sida.
Herr talman! Jag anser inte att det är någon bra tradition, som Stig Alemyr här påpekade, att utrikesutskottets ledamöter i en sådan här andra debattrunda i utrikesdebatten inte skall gå i polemik. Jag accepterar inte det, det är helt absurt. Vad skall vi då gå upp och debattera om, om vi är ense och så att säga bara gör till intet förpliktande, stora statsmannalika oratoriska uttalanden? Det kan ju partiledarna få hålla på med, så kan vi debattera sakfrågorna och lyfta fram de frågor där det inte bör finnas samförstånd, Stig Alemyr. Vi skall inte ha något samförstånd med högern och Margaretha af Ugglas i dessa viktiga frågor! Det är detta det handlar om, och det bör debatteras öppet utan att man på något sätt lägger locket på. Vi kommer ju, som här har sagts, senare att ha en biståndsdebatt, och då kommer dessa frågor åter att tas upp. Det gäller bl.a. den oerhört viktiga frågan om demokratimålet, som vi ju har haft olika uppfattningar om inom utrikesutskottet, vilket kommer att visa sig i debatten. Jag vill påstå att vi från Sverige och andra västeuropeiska länder inte kan gå ut och säga till tredje världens länder vad vi fordrar av dem i fråga om demokrati för att vi skall acceptera deras handlande. Vi har alldeles för ofta, det har jag uttryckt tidigare, från Sveriges och andra högindustrialiserade länders sida visat upp en besserwissermentalitet mot tredje världens folk och stater när dessa har försökt att bygga upp sina egna samhällen. Det har inte bara gällt detta med demokrati, utan det har också varit fallet i fråga om vilka tekniker som skall användas, hur ekonomin skall hanteras osv. Vi, med vår historia och det stora försprång vi har, kan inte utan vidare överföra europeiska värderingar till tredje världens länder och säga: Gör som vi, annars accepterar vi inte ert system. Detta är högerns uppfattning, och den kommer i vilket fall som helst aldrig jag eller mitt parti att ställa upp för. Och det tycker jag inte heller att socialdemokratin skall göra. Jag tycker att det var en bra markering som gjordes av Stig Alemyr när det gäller Turkiet. Det är viktigt att vi håller debatten om den sista militärdiktaturen i Europa levande, att vi inte på grund av ekonomiska intressen eller av andra skäl godtar en förbättring av diktaturens ansikte utan att det finns något reellt bakom. Förtrycket fortsätter i Turkiet. Stig Alemyr har själv nämnt fackföreningarnas besvärligheter och förtrycket mot deras ledare. Det finns också andra synpunkter i fråga om Turkiet som är viktiga att framhålla.
Herr talman! Man behöver inte övertolka mitt inlägg när jag säger att vi inte brukar polemisera mot varandra. Jag har inte uttalat mig om huruvida det är bra eller dåligt. Jag hävdar att vi i dessa andra debattrundor brukar välja ut några ämnesområden, och dessa leder sällan till någon polemik mellan talarna. Den debatt som Oswald Söderqvist nu försöker dra i gång om demokratifrågorna skall vi ha om en månad. Jag förutspår — jag kan inte säga mera — att det i det betänkande som justeras i morgon kommer att vara en mycket bred enighet om vårt sätt att se på demokratiutvecklingen i de länder som mottar bistånd. Men betänkandet blir offentligt först om några dagar, och vi debatterar det om en månad. Margaretha af Ugglas gjorde ett klarläggande. Till detta vill jag bara säga att vår politik när det har gällt Cuba, Vietnam och andra länder aldrig ett ögonblick har gett avkall på kravet att det biståndspolitiska mål som kallas demokratimålet också skall realiseras i en viss takt. Vi kan inte — på den punkten instämmer jag med Oswald Söderqvist — när vi använder europeiska värderingar utgå från att vi skall få omedelbara resultat. Traditionerna i de länder det gäller är inte sådana. Men målet att arbeta för en demokratisk utveckling måste vara klart. Detta framförs också alltid från företrädare för svensk socialdemokrati i kontakterna med de länder som vi samarbetar med. Var det detta som Margaretha af Ugglas menade med talet om den berättigade internationella kritiken, är det ändå inte klart varifrån denna kritik kommer, utan det är väl närmast så att Margaretha af Ugglas tror att det finns en sådan kritik.
Herr talman! Jag hade inte tänkt dra i gång någon demokratidebatt här. En sådan kommer vi, som sagts, att föra när vi diskuterar biståndsbetänkandet. Jag är övertygad om att det då kommer att vara ganska stor enighet i dessa frågor. Men Stig Alemyr vet lika väl som jag att förtjänsten för detta inte kan tillskrivas moderata samlingspartiets representanter i utrikesutskottet. Under andra förhållanden skulle överensstämmelsen inte ha varit så stor. Jag vill också säga att jag fortfarande tycker att det inte är någon bra utgångspunkt att förutsätta att man inte skall föra en debatt när olika frågor tas upp i kammaren. Jag accepterar inte en sådan inställning. Beträffande Turkietfrågan, där jag i vissa repliker har kommit i tidsnöd, vill jag än en gång påpeka att det är viktigt att alla partier i riksdagen, framför allt de som står för arbetarrörelsens ideal, inte låter sig förblindas av den nuvarande turkiska regimens försök att framställa sig som om den har ett demokratiskt ansikte. Vi skall inte förrän vi har fått verkliga belägg för att frihet skapats godta det landets representation i Europarådet, som Stig Alemyr sade, enligt dettas statuter. Jag anser att så inte är fallet för närvarande.
Herr talman! Jag utgår ändå från att såväl socialdemokrater som kommunister här i kammaren skulle hälsa med tillfredsställelse om diktaturen i Chile avskaffades i morgon dag, dvs. att ni inte menar att detta är något som man bör vänta med 10, 20 eller kanske 100 år, tills förhållandena i Chile har blivit precis likadana som i Sverige.
Herr talman! Margaretha af Ugglas har alldeles rätt: vi hoppas att diktaturen i Chile skall falla i morgon dag.

Herr talman! Det är omöjligt att i ett anförande ge ens en ytlig sammanfattande bild av det svenska arbetet och de svenska förhoppningarna när det gäller avspänning och nedrustning i världen. Jag väljer i stället för den svepande överblicken att något grundligare fördjupa mig i ett ämne. Det kan finnas anledning att just i år rikta blicken mot förhållanden som mera omedelbart rör vår egen säkerhet. Det nordiska området har genom sin speciella geografiska och politiska struktur ansetts vara ett lågspänningsområde. Små stater med olika säkerhetspolitiska system, havsområden och den kontinentala landmassan gränsar här till varandra på ett sätt som ger en annorlunda förutsättning än den omedelbara konfrontation som kan tyckas möjlig där de militära maktblocken omedelbart gränsar till varandra. Men det stormaktsstrategiska intresset för det nordeuropeiska och nordatlantiska området har ökat. Rustningarna i vår omedelbara närhet är större än tidigare. De behöver för den skull inte vara riktade mot oss. Men, som 1984 års försvarskommitté konstaterar i sitt säkerhetspolitiska betänkande, har hotbilden också påverkats av den militärtekniska utvecklingen. Ökade räckvidder för taktiskt och strategiskt flyg, kryssningsrobotar, utvecklingen av undervattensteknologi och den ökade strategiska och operativa rörligheten har medverkat inte bara till att prestanda har ökat utan också till att numerären på de trupper som finns tillgängliga för snabba insatser är högre. Utan tvivel har kapaciteten för snabba och överraskande angrepp ökat. Men samtidigt har utvecklingen givit större möjligheter att upptäcka — eller om man så vill, större svårigheter att dölja — anfallsförberedelser. Det moderna samhället har en ökad sårbarhet även för begränsade men skickligt genomförda och mot väsentliga strukturer riktade anfall. De risker den sammantagna tekniska och strategiska utvecklingen inneburit för att vi tidigare än förut skulle kunna komma att beröras av en eventuell konflikt i vår del av världen, är andra hot som försvarskommittén pekar på. Denna beskrivning av vår verklighet är högst aktuell. Försvarskommittén och senare regering och riksdag har till uppgift att dra de slutsatser och fatta de beslut som detta innebär för vårt försvar. Jag vill i stället i dag peka på det omedelbara sammanhang denna delvis förändrade bild har för att understryka betydelsen av en annan oss närliggande företeelse, nämligen de förhandlingar inom den europeiska säkerhetskonferensens ram som under sommaren skall slutföras i Helsingfors. Positiv fred, dvs. en fred grundad på förtroende, respekt och vänskap, härskar inte mellan Europas båda maktblock. Avsikten bakom doktriner och politiska deklarationer kan aldrig bevisas eller motbevisas. Så länge förtroendet ännu är lågt måste överenskommelser kunna verifieras. Historien har visat att man inte börjar ett krig i förvissningen om att det kommer att bli ett långvarigt och förödande utnötningskrig. I kärnvapenåldern är ett sådant beslut än mera otroligt. En förutsättning för att krig utbryter är att någon är, eller tror sig vara, tillräckligt militärt överlägsen för att snabbt kunna vinna ett krig utan att behöva möta en jämbördig motståndares hela militära kraft. De stora militära maktblocken hyser i dag sannolikt en stor osäkerhet om hur deras eget och motståndarens komplicerade maskineri skulle fungera. Kärnvapenavskräckningen med dess hot om den totala förintelsen utgör en effektiv och ytterligare återhållande faktor. Utvecklingen innehåller dock ett antal möjligheter som antyder att ett snabbt första slag — vilket inte behöver vara med kärnvapen — skulle kunna avgöra det fortsatta förloppet i en snabbt inledd konflikt. Ett modernt samhälle kan lamslås utan omfattande förödelse och utan stora militära insatser. Den militära teknologiska utvecklingen, som möjliggör ett lamslående av motståndarens försvar och kommunikationssystem, t.ex. genom telekrigföring eller möjligheten av en snabb besättning av vitala poster och baser eller kommunikationscentra, är en destabiliserande faktor. Från säkerhetspolitisk synpunkt är det därför viktigt att i nedrustningssammanhang diskutera, arbeta med och formulera förslag till förtroendeoch säkerhetsskapande åtgärder av en typ som minskar möjligheterna för ett överraskande anfall. Det är ett svenskt intresse att inom Helsingforsskonferensens ram kunna uppnå överenskommelser, inte bara om ökad information och ökad öppenhet beträffande militära dispositioner, utan även om restriktioner för vissa typer av verksamhet. Viktiga för vår egen säkerhet är övningar med och dimensionering av specialförband av typ landstigningsförband och luftlandsättningstrupper. Kontroll av eller begränsningar i den typen av aktiviteter vore intressanta för oss. Våra ansträngningar bör också inriktas på att söka vinna gehör för någon form av restriktionsåtgärder, t.ex. ”manövertak” av restriktiv karaktär för sådana i offensiv planering viktiga specialtrupper. Regelbundet utbyte av årliga militära aktivitetskalendrar skulle också vara en åtgärd som minskar risken för överraskande anfall eller användandet av militära övningar som politiska påtryckningsmedel. Ett sådant informationsutbyte, liksom ökad öppenhet om fredstida militära dispositioner, kan med fördel utformas så att ökad klarhet och detaljrikedom i förhandsinformationen ger större frihet vid genomförandet av militära övningar. Det kan utformas på ett sätt som ger resp. land större möjlighet att genomföra övningar med den storlek och inriktning som passar landet i fråga utan att detta behöver ge upphov till ökad oro i omvärlden. Åtgärder av dessa olika slag förordas i det gemensamma förslag som de alliansfria staterna lagt fram i Helsingfors. Detta förslag utgör en betydande del av det förhandlingsunderlag som Helsingforsskonferensen för närvarande arbetar med. Förhandlingarna i konferensen befinner sig nu i ett känsligt och kritiskt skede. De olika grupperingarna inom konferensen, NATO, Warszawapakten och de alliansfria staternas kanske något mindre homogena grupp, har till synes skärpt sina positioner — grävt ned sig i skyttegravarna, om liknelsen tillåts, och det kan tyckas att man backat från positioner av mera framstegsvillig karaktär, som man tidigare intagit. Oroande ärt.ex. de uttalanden från sovjetiskt håll som kan antyda en vilja att krypa ur den del av förhandlingsmandatet som gäller med markoperationer funktionellt sammanhängande marina övningar. Vi upplever också som negativt den motvillighet att diskutera någon form av restriktioner för militära övningar och aktiviteter som för närvarande visas av NATO. För svensk del är det ett vitalt intresse att också sådana marina operationer som landstigningsövningar kan innefattas i informationsoch föranmälningsrutiner. Det är också ett starkt intresse att uppnå överenskommelser om begränsningar av åtminstone vissa typer av övningar, inte minst sådana som kan utgöra språngbräda till offensiva operationer med i luften och över havet snabbt rörliga enheter. : När Helsingforsskonferensen inleddes för två år sedan var det en svensk förhoppning att man skulle uppnå sådana resultat att man redan vid uppföljningskonferensen i Wien kommande höst skulle kunna gå vidare för att försöka komma fram till ett nytt förhandlingsmandat som även innefattar nedrustningsåtgärder. Kan inte Helsingforssmandatet fyllas med ett adekvat innehåll, minskar möjligheterna att i en senare omgång utöka mandatet. De mera erfarna förhandlare som i många år sysslat med den här typen av arbete kanske bedömer den nuvarande skyttegravssituationen litet mer optimistiskt än den som inte har varit med så länge. Det är ett förhandlingstaktiskt spel. Det sakliga underlaget föreligger, och förberedelserna är tillräckligt långtgående för att man den dag när viljan finns skall kunna komma fram till en överenskommelse med ett mycket konkret och substantiellt innehåll. Det är inför Wienmötet utomordentligt nedslående att de konferenser i Ottawa och Budapest som behandlat dels respekten för Helsingforsavtalet vad gäller de mänskliga rättigheterna, dels möjligheterna till ett ökat kulturellt samarbete mellan Europas länder båda fått slutföras utan att man ens kunnat enas om någon form av slutdokument. Desto viktigare är det att resultatet i Helsingfors blir så påtagligt och så konkret att det under Wienförhandlingarna kan bidra till att dra de övriga områdena med sig. Annars minskar naturligtvis möjligheterna till ett vidare mandat för förtroendeoch säkerhetsskapande åtgärder ytterligare. Ingen kritik kan riktas mot det mycket noggranna, engagerade och konstruktiva arbete som från den svenska delegationens sida lagts ned och fortsatt pågår för att uppnå ett gott resultat i Helsingfors. Vad jag här i dag vill vädja om är att vi som har skyldighet att arbeta som understödjare, beslutsfattare, opinionsbildare och folkupplysare antingen vi tillhör den politiska oppositionen, regeringen eller regeringspartiet koncentrerar våra ansträngningar till dels Helsingforsskonferensen, dels förberedelserna inför Wienmötet. I tidigare utrikespolitiska debatter och nedrustningsdebatter har jag ibland känt mig ganska ensam när det gällt att mera noggrant fördjupa sig i Helsingforsskonferensen och dess arbete. Det känns därför i dag väldigt glädjande att utrikesministern i sin utrikespolitiska deklaration mera omfattande och mera programmatiskt än tidigare har ägnat sig åt arbetet inom ESK, förhoppningarna inför Helsingforsskonferensens avslutande och förberedelserna för Wienmötet. Jag har på känn att det finns ett betydande mått av god vilja och beredskap inom regeringen att, om så skulle verka behövligt, också ta initiativ till olika politiska och praktiska åtgärder på det internationella planet för att de veckor som återstår skall användas till det yttersta för att uppnå ett konkret och påtagligt resultat. Konferensen har ett mandat som rymmer stora möjligheter — utrikesministern citerade det i sitt anförande. På dess bord ligger förslag som, om de antas, kan betyda väsentliga steg framåt. Det är bara 17 veckor kvar av Helsingforsskonferensens utmätta tid. Låt oss samla oss för att använda dem väl!

Herr talman! Jag skall tala om nedrustningsfrågor och vill inleda med att teckna en bakgrund. Den djupt tragiska händelsen med Olof Palme har lagt en mörk grundton över det dagliga livet i Sverige. Vem hade kunnat tro att våldet fanns innästlat och dolt i den svenska tryggheten? Vi blev alla chockade i djupet av vårt innersta när det debuterade. Men när chocken börjat släppa och vi förstår vad som verkligen hänt, märker vi och känner den inre samling som är på väg: Vi skall inte ge vika för våldet, utan vi skall slå vakt om det öppna samhället. Utrikesministern var den förste att deklarera detta i dagens debatt, och många andra har gjort det. En blick ut i världen utanför den svenska horisonten ger en världspolitisk parallell till dagens svenska situation, fast naturligtvis av en annan dimension. Vem kan undgå att gripas av de dagliga rapporterna från olika hörn av världen om våld och mänskligt lidande? Vem kant.ex. undgå att engageras i den färgade befolkningens kamp mot apartheid i Sydafrika, en kamp som nästan dagligen avsätter sig i rapporter om mord och övergrepp från herrefolkets sida? Vem kan undgå att känna starkt för det polska folkets kamp för de mest grundläggande av mänskliga rättigheter? Vem kan undgå att känna fruktan inför de växande arsenalerna av kärnvapen i världen, inför spänningen mellan stormakterna, som tar sig uttryck i en ständigt stigande rustningsspiral? Vem kan undgå att uppröras över det vansinne som gör att världens nationer satsar 20 gånger mer resurser på förberedelser att döda och förinta än på att hjälpa jordens fattiga till ett människovärdigt liv? Våld och fruktan för våld är en del av miljoner människors vardag. Våldet förgiftar allt liv inom och mellan stater, mellan styrande och styrda, mellan individer. Vi möter det ständigt, i massmedias reportage och glimtar. Ibland går det också in i vår egen verklighet. Inför detta massiva utbud av våld är det viktigt att vi inte tillåter oss att bli avtrubbade. Både för våldets offer och för vår egen skull måste vi fortsätta att reagera. När Sverige som nation, i FN och i andra internationella sammanhang, reagerar och protesterar händer det att människor här hemma tycker att vi spelar rollen av ett beskäftigt världssamvete, och vi ställs ofta inför frågan: Är det till någon nytta att vår lilla nation bedriver en aktiv utrikespolitik? Det man då gör är att ifrågasätta värdet av våra protester och av vårt envisa hävdande av FN-stadgans principer om de små staternas rätt och individens frihet och integritet. Man ifrågasätter också vårt tålmodiga kompromissande, våra förslag till nedrustning och vår strävan att hjälpa de fattiga folken. Det finns bara ett svar på dessa bekäftiga påpekanden och frågeställningar: Sverige är en del av världen. Vi är beroende och berörda av det som händer runt omkring oss. Vi är världsmedborgare. När vi hävdar de små nationernas rätt till frihet, hävdar vi också principer som är livsviktiga för oss själva. Skulle vi dra oss undan och tystna, är det inte säkert att någon annan för vår nedlagda talan. Skulle vi välja att isolera oss politiskt till förmån för en rent ekonomiskt inriktad intressepolitik, skulle vi inte förstärka utan försvaga vår säkerhet. I FN-arbetet och andra internationella sammanhang är inte heller de små nationernas arbete för fred, likaberättigande och rättvisa utan betydelse. Även de brutalaste regimer har ofta en känslighet för opinionstryck och kan tvingas till eftergifter. Jag tror att det är viktigt att vi ger den uppväxande generationen den känslan i arv att vi är en del av en världsgemenskap och att det är viktigt att arbeta för fred och internationellt samförstånd. I det stämningsläge som vår nation befinner sig i just nu har jag ansett det viktigt att inleda synpunkter på vår nedrustningspolitik med en sådan här, mera principiell, deklaration. Sedan de första atombomberna detonerade över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki och brutalt avslöjade den fruktansvärda förödelse detta vapen kan åstadkomma, har mänskligheten latent legat under det tryck som hotet av ett allt förgörande kärnvapenkrig utgör. Fem stater i världen är i dag officiellt i besittning av kärnvapen: USA, Sovjet, Storbritannien, Frankrike och Kina. Även Indien har detonerat en kärnvapenladdning, men har sedan dess inte gått vidare med produktion av kärnvapen. Helt dominerande på kärnvapensidan är de båda supermakterna USA och Sovjet. Detta gäller bedömningen av såväl kvalitet som kvantitet. Den sammanlagda förstörelsestyrkan av världens alla kärnvapen är tillräcklig för att utplåna allt mänskligt liv på jorden 50 gånger om. Ett annat mått: En modern kärnvapenbestyckad ubåt har i dag i sina vapen en sprängkraft som är större än sprängkraften hos alla granater och annan ammunition som avfyrades under andra världskriget. Med kännedom om dessa siffror förstår vi att kärnvapenhotet är en fruktansvärd realitet för hela mänskligheten. För att kunna utveckla och göra kärnvapnen mera sofistikerade utför kärnvapenstaterna provsprängningar. För att få den stigande kurvan på kärnvapenrustningarna i världen att plana ut och förhoppningsvis börja peka nedåt arbetar Sverige efter ”de små stegens princip”. Detta innebär, att då det inte finns realistiska möjligheter till snabba och definitiva genombrott i nedrustningsförhandlingarna, tar vi varje chans att uppnå delmål, som, även om de är små, kan bana väg för mera genomgripande genombrott. Till sådana delmål hör förslaget, som är av mycket stor betydelse, om ett fullständigt stopp för prov med alla kärnvapen. Förslaget har i olika nedrustningssammanhang flera gånger varit uppe på dagordningen, bl.a. i FN, men aldrig tidigare vunnit kärnvapenmakternas gehör. Som en sista officiell livsgärning signerade Olof Palme ett förslag från den s.k. femkontinentsgruppen om ett fullständigt stopp för alla kärnvapenprov. Det var en vädjan som riktades till supermakternas ledare, Sovjets regeringschef Gorbatjov och president Reagan. Båda har svarat med förbluffande snabbhet, och svaren håller nu på att analyseras. Enligt vad som läckt ut av denna analys uppehåller sig de båda ledarna vid frågan hur man skall kunna kontrollera att alla kärnvapenmakterna verkligen följer ett avtal om provstopp. Det finns dock anledning för Sverige att följa upp detta initiativ så långt det är möjligt, då ett stopp för kärnvapenprov skulle betyda ett definitivt genombrott i nedrustningsförhandlingarna. I nedrustningsarbetet har Sverige enträget arbetat för att stärka kontrollmöjligheterna då det gäller aktiviteterna på kärnvapensidan. Till de svenska initiativen på detta område hör bl.a. det av dr Ola Dahlman initierade arbetet att skapa ett seismologiskt världstäckande datareglerat nät för att upptäcka och registrera sprängningar med kärnvapen runt om i världen. Redan nu har detta seismologiska världsnät en förbluffande och för kärnvapenmakterna besvärande effektivitet. Det är värt att notera detta svenska initiativ. Jag går nu över till att kort beröra Helsingforsskonferensen, så att Anita Bråkenhielm inte skall behöva känna sig ensam. Helsingforsskonferensen har nyligen avslutat sin nionde session. Målet för konferensen är att den skall avsluta sitt arbete i tid inför ESK:s uppföljningsmöte i Wien i början på november och då kunna presentera ett förslag till säkerhetsoch förtroendeskapande åtgärder i Europa. Det var ett uppdrag som följde med från Madrid. Det är alltså meningen att Helsingforsskonferensen skall lämna ifrån sig ett slutdokument, och under de tre år som konferensen arbetar här i Helsingfors kommer inga andra arbetsresultat att lämnas ut till offentligheten. Med detta arbetssätt, som alltså konferensen fattat beslut om, är det naturligt att allmänheten börjar undra över vad konferensen egentligen sysslar med och varför det inte kommer fram några resultat. ”Har konferensen kört fast, och mal den på tomgång?” är den vanliga frågeställningen. Detta är en naturlig reaktion, inte minst med tanke på den väldiga publicitet Helsingforsskonferensen fick vid öppnandet. Denna publicitet berodde till stor del på att Helsingforsskonferensen vid den tidpunkten var det enda internationella forum där USA och Sovjet kunde mötas vid förhandlingsbordet. I det kalla krig som då rådde mellan de båda supermakterna hade alla andra förhandlingsdörrar stängts undan för undan. Konferensstarten i Helsingfors var också den faktiska inledningen till den period av ”töväder” i relationerna mellan USA och Sovjet som rått sedan dess och som fått till följd mötet mellan president Reagan och regeringschef Gorbatjov i november 1985. Det initierades alltså under Helsingforsskonferensens start. Sedan den — låt mig säga — häftiga starten med massmediabevakade möten mellan supermakternas utrikesministrar har publiciteten tonats ned, men detta betyder inte att konferensen slagit av på ambitionerna eller takten. Tvärtom, det är ett intensivt förhandlingsarbete på gång hela tiden både i formella arbetsgrupper och i informella kontakter. Takten är nu på högvarv, för det verkar vara en klar vilja från de deltagande nationerna att man skall få fram ett positivt resultat av Helsingforsskonferensen och att man skall vara färdig i tid till mötet i Wien. Gruppen av neutrala stater spelar en viktig roll som medlande part mellan de båda militärblocken, och Sverige som värdnation känner ett särskilt ansvar för att konferensen skall lämna ett gott resultat. Detta ansvar måste dock hela tiden balanseras mot att Sverige också har att företräda de svenska intressena när det gäller att skapa avspända förhållanden inom Sveriges närområden, och då speciellt kring Östersjön. Helsingfors som konferensort har i dag ett bra namn bland konferensdeltagarna, och många delegationer har spontant uttryckt en önskan om att en eventuell uppföljningskonferens efter Wienmötet också skulle lokaliseras till Helsingfors. Jag vill påstå att den svenska konferensledningen, både på den administrativa och på den politiska sidan, starkt bidragit till detta lyckade resultat genom en öppen attityd och generositet. Som ett slutomdöme om dagsläget vill jag säga att Helsingforsskonferensen kan betraktas med en viss dämpad optimism. Jag fäster också stort avseende, om jag ser på vårt närområde, vid de diskussioner om en kärnvapenfri zon i Norden som har startats och som fick något av en nystart i samband med konferensen i Köpenhamn i november förra året. De flesta deltagare i konferensen ställde sig bakom tanken att det nu var rätt tidpunkt att göra förnyade framstötar för att nå resultat i överläggningarna om den kärnvapenfria zonen. Det är viktigt att regeringarna i resp. länder håller den här tanken levande och avvaktar de rätta ögonblicken för initiativ. Jag vill avsluta, herr talman, med följande. Jag lyssnade med intresse till utrikesministerns deklaration. Trots statsminister Olof Palmes tragiska bortgång och den sorg och förstämning den skapat tyckte jag att deklarationen hade en ljus grundton. Den präglades också av den kampvilja som vi alla känner när vi möter orättvisorna i världen, när vi ser svårigheterna för de små nationerna att freda sin integritet och när vi ser stormakterna använda det reella maktspråk som kapprustningen innehåller. Detta ger mig anledning att upprepa vad Ingemar Eliasson redan sagt: Satsar regeringen, och då särskilt utrikesministern, på dialog, samarbete och generositet i kontakterna med oppositionen i arbetet för de livsavgörande frågorna om fred och nedrustning i världen, ställer vi i folkpartiet upp.

Herr talman! Förlusten av Olof Palme har gett dagens utrikesdebatt en särskild prägel. Utrikesministern har i utrikesdeklarationen framhållit Olof Palmes bidrag till det internationella arbetet för fred och nedrustning. Vi har under de gångna veckorna fått oräkneliga bevis på den uppskattning hans arbete rönt. Överallt har vi mött samma uppmaning - fortsätt, fullfölj Olof Palmes insatser, Sveriges röst behövs mer än någonsin! Utrikesministern har tidigare i dag i huvuddrag redogjort för det aktuella läget på nedrustningsområdet. Jag skall i mitt anförande utveckla den svenska synen på några centrala nedrustningsfrågor och ta upp vissa mer principiella aspekter på den politik vi bedriver. Kärnvapenmakterna, och särskilt de två stora, gör allt som står i deras förmåga för att sätta den politiska ramen för arbetet för nedrustning. De driver på kapprustningen, och de kan blockera inte bara bilaterala utan också internationella förhandlingar. Under de senaste tio årens bistra internationella klimat har framgångarna på nedrustningsområdet varit praktiskt taget obefintliga. Vapenutvecklingen har hela tiden gått snabbare. Kapprustningen riskerar att föras in på än mer livshotande vägar — jag tänker då bl.a. på rymdrustningarna. Sedan något år tillbaka har de frusna internationella förbindelserna börjat tina upp. En politisk dialog har återupptagits. Supermakterna förhandlar i Genéve. Också i de multilaterala förhandlingsorganen, t.ex. nedrustningskonferensen i Gendve och Helsingforsskonferensen, finns positiva tecken. Detta ställer ökade krav på vår svenska nedrustningspolitik. Vi kan aldrig slå oss till ro i förhoppningen att problemen kommer att lösas av kärnvapenmakterna. Det är ju kärnvapenmakterna som är problemens upphov. Men det är vi alla som blir kärnvapenkrigets offer. Därför måste vi envetet hävda vår rätt att ställa krav. Vi måste fortsätta att bidra med väl underbyggda nedrustningsförslag, som bygger på god teknisk sakkunskap. Kärnvapenfrågorna är och måste förbli det viktigaste i vår nedrustningspolitik. Kärnvapen är som vapen unika genom att de hotar mänsklighetens själva överlevnad. Den nukleära vintern har de senaste åren blivit ett välkänt begrepp. Om så bara 1 96 av alla kärnvapen kom till användning skulle, enligt flera rapporter, den nukleära vintern kunna utplåna allt mänskligt liv på jorden. Det förefaller som om den vetenskapliga världen är på väg att bli alltmer enig om att detta fruktansvärda perspektiv är en möjlig eller sannolik konsekvens av ett kärnvapenkrig. FN:s generalsekreterare kommer nu att utse en särskild expertgrupp, med svensk medverkan, för att fortsätta studierna av dessa frågor. Det finns inget militärt försvar mot ett kärnvapenkrig. Det enda försvar som är möjligt är att med politiska medel förhindra att kriget någonsin bryter ut. Därför försvarar vi folkrätten och ger vårt stöd, t.ex. i FN, för fredliga lösningar av internationella konflikter. Därför är nedrustningspolitiken en central del av vår säkerhetspolitik. Ibland hävdas det att det är politiska system och inte vapen som ger upphov till krig. Fortsatta rustningar skulle vara det bästa sättet att garantera freden. Men detta resonemang bygger på en felsyn. Vapnen är i sig ett utomordentligt allvarligt hot mot freden. För det första: Utvecklingen av militär teknik och doktrin ökar risken för fatala misstag och felbedömningar. På det konventionella vapenområdet betonas snabbhet, rörlighet och överraskning. Anfall på en punkt skall kunna besvaras med motanfall långt inne på motståndarens territorium. Det militära tänkandet — både i öst och i väst — påminner i mycket om rena motsatsen till vad vi vill uppnå med de förtroendeoch säkerhetsskapande åtgärder som diskuteras vid Helsingforsskonferensen. Utvecklingen på kärnvapensidan — större träffsäkerhet, multipla stridsspetsar, möjliga genombrott inom ubåtsjakt, rymdvapen, ”launch-onwarning”, beroendet av datorer, m.m. — förstärker misstron och skulle kraftigt öka nervositeten i ett krisläge. Avgörande beslut kan komma att fattas inom sekunder eller minuter. Vilka verkliga möjligheter har de politiska ledarna då att få situationen under kontroll? För det andra: Kapprustningen urholkar det politiska förtroendet mellan kärnvapenmakterna. När det begynnande 1970-talets avspänning inte följdes av militär nedrustning, växte spänningarna och misstron. Kommer då dagens begränsade avspänning att följas av verklig nedrustning? Supermakterna har nyckeln. De kan välja att söka säkerhet genom nedrustning. De kan välja att kasta sig in i en rymdvapentävlan, att bygga ut missilarsenalerna i Europa, att fortsätta med kärnvapenproven och att blockera varje framsteg i de internationella förhandlingarna. Då kommer också det politiska förtroendet att äventyras. Det tillfälle som nu erbjuds måste tas till vara. President Reagan och generalsekreterare Gorbatjov uttalade sig vid sitt novembermöte för 50-procentiga reduktioner av supermakternas kärnvapenstyrkor. Visst vore det utmärkt om reduktioner av denna storleksordning kunde genomföras. Men det är viktigt att veta att även sådana mycket stora reduktioner endast marginellt skulle minska kärnvapenhotet. Kärnvapnen finns i ett sådant övermått att de arsenaler som lämnas kvar kan förstöra inte bara alla tänkbara militära mål utan allt mänskligt liv. Kraftiga kvantitativa reduktioner måste förenas med att effektiva begränsningar läggs på den kvalitativa vapenutvecklingen. Då kan 50-procentiga minskningar bli ett etappmål på vägen mot det självklara målet att alla kärnvapen avskaffas. Förslaget om en kärnvapenfrysning är därför fortfarande i hög grad aktuellt. Denna uppfattning delas i stort av Världssamfundet. Vid höstens generalförsamling i FN ökade för fjärde året i rad röststödet för den svensk-mexikanska resolutionen i ämnet. Ingen enskild åtgärd skulle vara viktigare för att få stopp på den kvalitativa kapprustningen än en överenskommelse om ett fullständigt provstoppsavtal. Det är en fråga som Sverige har drivit sedan Alva Myrdals dagar, dvs. i mer än 20 år. Jag kan garantera Rune Ångström att vi kommer att fortsätta att driva den till dess vi har nått målet ett stopp för alla kärnvapenprov. Från sovjetisk sida har uttryckts en större villighet att godta långtgående kontrollåtgärder. Expertgruppen om seismisk verifikation av ett provstopp fortsätter sitt arbete. Kontrollen av ett provstopp är i dag inte ett tekniskt problem. Problemet är politiskt. Bara en stark folklig opinion kan övervinna det politiska motståndet mot ett provstoppsavtal. Provstoppsfrågan står i centrum för femkontinentsinitiativet för kärnvapennedrustning. För två veckor sedan uppmanades supermakterna igen att upphöra med sina provsprängningar, åtminstone fram till nästa toppmöte. Att följa denna uppmaning vore en viktig politisk signal ägnad att stärka både förtroendet mellan kärnvapenmakterna och världens förtroende för kärnvapenmakterna. Herr talman! I nedrustningskonferensen i Gendve pågår som bekant sedan en tid förhandlingar om kemiska vapen. Grundvalen för förhandlingarna är ett utkast från bl.a. Sverige. Man är nu inne på svåra tekniska frågor om kontroll av ett avtal, definitioner av kemiska vapen och om hur existerande kemiska vapen skall förstöras. Arbetet går långsamt, men det finns ändå god anledning till optimism. Här i Helsingfors går förhandlingarna om förtroendeoch säkerhetsskapan de åtgärder in i sitt slutskede. Om alla de deltagande staterna uppbådar nödvändig politisk vilja borde nu finnas goda förutsättningar för att nå ett tillfredsställande resultat. Men detta kräver att det halvår som nu återstår utnyttjas effektivt. Militär öppenhet är mycket väsentlig för att stärka förtroende och säkerhet i Europa. Men ingen kan förneka att återhållsamhet är lika väsentlig. Därför måste Helsingforsskonferensen också fatta beslut om militära restriktionsåtgärder. En överenskommelse i Helsingfors måste peka framåt mot nästa fas i konferensen, där konkreta nedrustningsfrågor tas upp. Kapprustningen till havs ger ytterligare exempel på hur vapenutvecklingen undergräver politiskt förtroende och hur teknik och doktrin ökar risken för att kärnvapen kommer till bruk. De stora sjömakterna har flottstyrkor som snabbt kan förflyttas över jordklotet, flottstyrkor som opererar utanför andra länders kuster och ibland kränker dessas territorialvatten. Detta skapar spänning och driver på kapprustningen. Kärnvapenstaterna har mer än 7 000 strategiska kärnvapen på ubåtar. De har dessutom ca 6 000 taktiska kärnvapen ombord på olika fartyg. En fjärdedel av världens kärnvapen finns alltså ombord på fartyg av olika slag. De förs med på rutinuppdrag, och ingen stat kan i dag veta vilka vapen som finns utanför dess kuster. De ökande marina aktiviteterna skärper risken för både avsiktliga konfrontationer och oavsiktliga incidenter till havs. Förmodligen är risken för att ett kärnvapenkrig bryter ut till sjöss större än på land. Förutom risken för olyckshändelser och misstag har experter pekat på att de återhållande politiska faktorerna kan få svårare att göra sig gällande. Frestelsen att, utan några direkta civila förluster, med ett taktiskt kärnvapen slå ut t.ex. ett hangarfartyg värt 15-20 miljarder kronor skulle kunna bli stor. Men vad skulle bli nästa steg när kärnvapentröskeln väl passerats? Den FN-studie om marin kapprustning som Sverige tagit initiativ till är nu färdig. Vid vårens möte med FN:s nedrustningskommission kommer dessa frågor att stå i centrum. Nedrustningskommissionens uppgift blir att identifiera möjliga nedrustningsoch förtroendeskapande åtgärder och att diskutera i vilka fora åtgärderna bör behandlas. Arbetet för nedrustning handlar om vår säkerhet och vår överlevnad. Särskilt folken i många u-länder ser nedrustning som en överlevnadsfråga också därför att den är nödvändig för att frigöra resurser till kampen mot svält och fattigdom. Intresset för sommarens FN-konferens i Paris om nedrustning och utveckling är stort. Förväntningarna är också höga — från u-länderna och från fredsrörelserna. Sverige förbereder deltagandet i Paris bl.a. i en referensgrupp med folkrörelsedeltagande. Vid konferensen kommer vi att kunna dra nytta inte minst av den svenska studie av sambandet nedrustning/utveckling som har genomförts. Herr talman! 1986 är de stora möjligheternas år. Vi måste alla, som Olof Palme sade i sin sista intervju, ge vårt konstruktiva bidrag så att de uppenbara möjligheterna också blir verklighet. Sveriges bidrag är och kommer att förbli både tungt vägande och konstruktivt. Världen förväntar sig detta av oss — det har vi fått många bevis på under de gångna veckorna. Ingen bör tvivla på att Sverige med oförminskad kraft kommer att föra en aktiv politik för fred och nedrustning. Det måste vi göra tills kärnvapenmakterna går från vackra ord till verklig handling.
Herr talman! Denna debatt blir ett exempel på vad Stig Alemyr sade, nämligen att var och en väljer att tala om ett visst ämne, och det kommer då upp olika frågor. Jag valde att tala om den europeiska säkerhetskonferensen därför att vi befinner oss i ett skede där det är bråttom med att ta ställning i olika sammanhang. Jag vill gärna ställa ett par frågor till Maj Britt Theorin, som företrädare för regeringen när det gäller nedrustningsarbetet. Arbetet för att minska de politiska konfliktanledningar som kan leda till krig måste gå hand i hand med ansträngningarna att, under det att en stabilitet bevaras, uppnå en så låg rustningsnivå som möjligt. ESK har en unik möjlighet i detta sammanhang, därför att konferensen kombinerar åtgärder för att öka öppenhet, förtroende, människors möjligheter att lära känna varandra över gränserna, kulturellt samarbete, respekt för mänskliga rättigheter och annat som grundlägger förtroendet med ökad öppenhet på det militära området. Men vad händer om det nu inte blir någon överenskommelse om några restriktionsåtgärder i Helsingfors? Vilka restriktionsåtgärder skall vi vara beredda att acceptera? Skall vi tubba på kravet i mandatet att de skall vara militärt betydelsefulla? Hur skall vi förbereda oss inför Wienmötet? Vad skall vi ha beredskap för om det inte finns några militärt betydelsefulla åtgärder över huvud taget i våra överenskommelser? Vi måste ligga långt framme i beredskapen här, också för olika alternativ. Givetvis måste vi arbeta för och hoppas på att vi får överenskommelser på alla områden, när det gäller observation och information, men också någonting som innebär restriktioner. Och vad händer om t.ex. Sovjet framhärdar i sin vägran att diskutera de marina övningar som har funktionellt samband med markövningar? Vad gör vi då? Skall vi ge avkall på mandatet och ändå försöka hitta på något nytt i Wien? Eller skall vi göra Wienkonferensen till en konferens där vi fortsätter med Helsingforsskonferensens mandat? Och vad händer om vi inte kommer någonstans på de andra områdena? Jag skulle vilja veta litet grand om hur Maj Britt Theorin ser på dessa mycket viktiga frågor.
Herr talman! Det är naturligtvis centrala frågor som Anita Bråkenhielm tar upp. Vi sitter båda i den delegation som har att bedöma hur vi skall gå fram med vårt fortsatta arbete. Än så länge — och det kommer att gälla intill den sista stunden —- kommer vår ambition att vara att uppfölja det mandat som vi har, bl.a. när det gäller de militärt betydelsefulla restriktionsåtgärderna. Den erfarenhet som jag har och som de före mig har haft i internationella förhandlingar är att det är först i slutskedet, kanske t.o.m. i de sista skälvande minuterna, som man syr ihop den överenskommelse som vi så gärna hade velat se klarare konturer av än vad vi hittills har kunnat göra. Vi kan nog med ganska god tillförsikt se fram mot att Helsingforsskonferensen kommer fram till ett fullt acceptabelt och gott resultat, inte minst därför att Helsingforsskonferensen är ett av de få fora där supermakterna nu har ett intresse av att se ett resultat. Vi har kunnat skönja, inte minst under det senaste året, hur man från extrema ytterlighetsståndpunkter har närmat sig varandra, visat en kompromissvilja och lyssnat, inte minst till de neutrala och alliansfria staternas förslag. Jag tror nog, Anita Bråkenhielm, att vi med tillförsikt och med goda ansträngningar skall kunna komma fram till ett gott resultat. Regeringen är naturligtvis i full gång med förberedelsearbetet för Wien. Det får vi återkomma till i andra sammanhang, när det är tid att redovisa det.
Herr talman! Jag delar naturligtvis till fullo Maj Britt Theorins förhoppningar. Jag har också möjlighet att följa arbetet inifrån, åtminstone till den del som det redovisas i nedrustningsdelegationen och i delegationens direkta arbete i konferensen. Jag skulle också vilja att Maj Britt Theorin, under den relativt korta tid som är kvar, hjälper till genom att använda sin mycket goda talang att berätta för människor vad det handlar om och att föra ut budskapet om hur viktigt detta är. Det är inte minst viktigt i vårt näraliggande perspektiv, för vår egen säkerhet och när det gäller sambandet mellan de krav som ställs på vårt eget försvar och vår egen beredskap i framtiden.

Herr talman! Får jag först säga att det inte är rimligt att vi här i kammaren skulle offentligt redogöra för en svensk strategi i ett besvärligt läge vid Helsingforsskonferensen. Det är ganska rimligt att det är en fråga som får göras upp i delegationen och i en något mer sluten församling. Vi skall inte på det viset spela någon i händerna som kan ha nytta av vad Sverige skulle vilja avslöja. Låt mig tacka så mycket för vänligheten om min förmåga. Jag vet inte om det är bekant för Anita Bråkenhielm, men jag ägnar ganska mycket av min tid åt att runt om i Sverige och även internationellt tala för den svenska nedrustningspolitiken och den svenska säkerhetspolitiken. Jag har så gott som varje gång tagit tillfället i akt att understryka betydelsen av vad som sker i Helsingfors. Inte minst finns det internationellt ett stort intresse av att veta vad som sker vid Helsingforsskonferensen. Jag har alltid utnyttjat tillfället att tala om detta. Jag tror nog att svenska folket är ganska medvetet om att man inte här och nu, vid konferensen, kommer att få se några konkreta nedrustningsresultat. Det tror jag att vi har lyckats att pedagogiskt förklara. Däremot är deras förväntningar väldigt stora på att vi skall ha kommit så långt med de förtroendeskapande åtgärderna att de med rätta kan kräva att de konkreta nedrustningsfrågorna för Europas folk vid det fortsatta arbetet kommer in i förhandlingarna. Det som är viktigt i arbetet, och här håller jag med Anita Bråkenhielm, är att man i det svenska arbetet förenar den välmeriterade kunskap som vi alltid har satt bakom våra förslag med ett starkt engagemang. För det starka engagemanget behöver vi ett folkligt stöd. Tyvärr, skulle man kunna säga, lyckades inte Alva Myrdal trots många års ansträngningar att uppnå det provstopp som hon redan 1962 förordade så starkt. Vi har inte givit upp. Vi är lika envetna. Och vi plockar fram både kunskap och teknik för att bevisa att de argument som man har gömt sig bakom under några år, att det är tekniska problem som hindrar ett provstopp, inte är hållbara. Vi vet nu att det bara beror på bristen på politisk vilja. Det är med hjälp av en stark folklig opinion som den politiska viljan skulle kunna förändras. Så måste arbetet för nedrustning, för förtroende mellan människorna, för kontakt och för överlevnad gå hand i hand. Kunskap och engagemang skall vi använda oss av, och kan vi göra det gemensamt utan någon splittring i den svenska riksdagen blir vi dubbelt starka.

Herr talman! Utrikesministern framhöll i sin utrikespolitiska deklaration FN:s viktiga roll för bl.a. miljön. Jag instämmer i det omdömet och skall i mitt anförande uppehålla mig kring några miljöfrågor med utrikespolitisk anknytning. Utrikespolitik är en ung företeelse i det mänskliga samhället sedd i utvecklingshistoriskt perspektiv. Vårt släkte homo har, enligt vad som hittills är känt, funnits till under 2-3 miljoner år. Under de inledande närmare 2 miljoner åren företräddes släktet homo av arten homo habilis, efterföljd av homo erectus, i sin tur upphovet till homo sapiens — vår tids människa, som funnits till de senaste 500 000 åren. Övervägande delen av denna långa tid levde dessa tre människoarter som samlar-jägar-folk. Med gles spridning bredde de ut sig över jorden, och det svaga befolkningstrycket gjorde att man ej förbrukade naturkapitalet utan livnärde sig på dess överflöd. För ca 10 000 år sedan inträffade en dramatisk förändring. Enligt en hypotes var orsaken en brist på jaktbart vilt. Denna första resurskris i mänsklighetens historia utlöste övergången till jordbruk och så småningom till fast bosättning. Befolkningstillväxten tog fart. Från beräknade 5 miljoner för 10 000 år sedan steg världsbefolkningen till ca 130 miljoner vid tiden för Kristi födelse. Med jordbruket följde utveckling av hantverk, handel, kommunikationer och nya boendeformer inom byars och städers ram. Trycket på naturkapitalet ökade i takt med denna förändring för att med explosiv kraft ta fart i och Herr talman! Med det mänskliga samhällsbyggandets förändring ökade människans förmåga till planering. Länge inskränkte sig denna till rummets dimensioner medan tidsperspektivet förblev kortsiktigt. Den materiella kulturens snabba landvinningar förblindade människans förmåga och vilja att se in i framtiden och utläsa konsekvenserna av sitt handlande. Följderna härav blir alltmer uppenbara för dagens generationer i form av naturförstörelse av såväl lokalt, regionalt som globalt omfång. Grunden för människans och djurens existens är växternas förmåga att genom fotosyntes producera energirika ämnen. För denna process krävs tillgång till solenergi, koldioxid, väte och syre ur vatten, samt ett flertal mineralämnen i små mängder. Vid fotosyntesen avgår till luften syre och vatten. Varje förändring av växttäckets utbredning innebär således en påverkan på de i fotosyntesen ingående ämnenas förekomst i sina respektive cykler. Med detta följer också en klimatpåverkan. Det genom växternas transpiration avgående vattnet påverkar luftens fuktighetshalt, därmed den atmosfäriska värmetransporten, bl.a. från lägre till högre breddgrader — vindarnas uppkomst och styrka, trajektoriernas riktning, inversionsskiktets höjd, instrålningens styrka och därav beroende marktemperatur. Vid fotosyntesen bildas det för människan och djuren nödvändiga syret. Förändringar i atmosfärens koldioxidhalt påverkar temperaturklimatet genom den s.k. växthuseffekten. Herr talman! Denna snabbskiss av växternas betydelse för vår livsmiljö ger en antydan om hur angeläget det är för oss människor att i samverkan vårda växtriket på sådant sätt att vi inte underminerar vår egen existens. Medvetenheten härom ökar och stimuleras ej minst av Förenta nationernas miljöorgan. Arbetet på att skydda vår biosfär befinner sig ännu i inledningsskedet. Bristen på kunskap om orsakssammanhangen gör att de flesta åtgärdsprogram präglas av tveksamhet rörande resultatet och otillräcklig långsiktighet i planeringen. Exempel härpå kan hämtas bl.a. från Tunisien. Distriktet Sidi Bou Zid nordost om Gafsa var en gång en viktig del av det romerska väldets afrikanska kornbod. Bergen var då ännu skogklädda, dalbottnarna fruktbara och vattentillgången god. Vid tiden för frigörelsen från Frankrike 1956 låg bergen kala, vindoch vattenerosion var omfattande, marken var förtorkad, och ökenbildning hotade. Med brunnsborrning och konstbevattning fick ett framgångsrikt svenskt SIDA-projekt bilden att förändras genom att skapa välmående jordbruksområden. Dock var problemen inte över. Med ett ökande antal brunnar började grundvattnet att sjunka, och brunnarna måste sänkas allt djupare. Som motåtgärd skapades en konstgjord sjö genom att man byggde en damm. Därmed har grundvattenssänkningen stoppats för tillfället inom ett begränsat område. Fortfarande åstadkommer den hastiga ytavrinningen våldsamma översvämningar, som man sökt bemästra genom att bygga ett antal fångstdammar. Dammarnas varaktighet är dock begränsad, då de fylls igen av de slamrika ytvattensflödena. Ett mödosamt återskapande av ett vegetationstäcke är den kvarstående åtgärden att tillgripa för att nå ett varaktigt resultat. Herr talman! Delar av Matabeleland i Zimbabwe går in i sitt femte år av ihållande torka. Inom Sahelområdet följer den ena torkkatastrofen på den andra. Verkningarna härav söker internationella hjälporganisationer häva, bl.a. genom borrning av brunnar. Metoden är kortsiktig, ifrågasatt och en möjlig orsak till en än större katastrof i framtiden. Utnyttjande av grundvatten kräver kännedom om hur snabbt detta återbildas. Sker uttaget hastigare än återbildningen innebär detta en grundvattenssänkning. Särskilt inom Sahelbältet finns grundvattenstillgångar som har bildats under fuktigare klimatförhållande för bortemot 10 000 år sedan. Något nytt grundvattenstillflöde sker ej. Pumpas vattnet upp töms förrådet på samma sätt som när en malmkropp blir utbruten. Så länge pumpningen pågår utnyttjas vattnet av nomader eller till konstbevattnade odlingar. Nomaderna förändrar sitt vandringsmönster, blir stationära i närheten av brunnen och ökar sitt djurantal. Följden blir överbetning och ökenbildning i en allt vidare cirkel kring vattenfyndigheten. När denna slutligen är tömd blir katastrofen fullständig. Ett långsiktigt utnyttjande av grundvattenstillgångarna i speciellt arida och semiarida trakter kräver en betydligt ökad kunskap om dessa källors storlek och eventuella påfyllnadshastighet under olika årstider. I skenet av dagens vetande framstår klart de betydande kunskapsluckor som finns och som lägger hinder i vägen för människans rätta utnyttjande av biosfären. Herr talman! Vår kännedom om hur växterna genom sin transpiration påverkar klimatet är alltför bristfällig. Samma gäller för koldioxidcykeln, syrecykeln och kvävecykeln.

De forskningsuppgifter som ligger framför oss att lösa är av den storleksordningen att de kan fullföljas endast genom ett effektivt internationellt samarbete mellan institutioner, stater och FN. Detta innebär att avtal måste träffas, konventioner upprättas och juridiska regelsystem åstadkommas till skydd för folkrätten. Utrikespolitiken får en ny dimension att arbeta med. Efterkrigstidens erfarenheter av hjälp till utvecklingsländerna har påskyndat klarläggandet av stora globala naturmiljöproblem. Det är problem som är gränsöverskridande och därför solidariskt måste lösas av världssamfundet. Sverige skall forsätta på den väg som man slog in på med miljökonferensen i Helsingfors. På det internationella fältet skall vi stödja och påverka utvecklingen inom organisationer som UNDP och UNEP, europeiska samarbetsorgan på miljöområdet, liksom inom Nordiska rådet, samt inom vårt land forma vår verksamhet på miljöområdet så att den blir till stöd och stimulans i våra motsvarande förpliktelser på det internationella fältet. SAREC har här en central uppgift att fylla. Vi moderater hälsar med tillfredsställelse att den av oss önskade utredningen om SAREC:s verksamhet lett till ett förslag i årets budgetproposition om en betydande höjning av dess anslag, avsett bl.a. till forskning rörande avskogning och ökenutbredning.
Jag vill rikta de närvarande kammarledamöternas uppmärksamhet på att meddelande om kvällssammanträde nu har anslagits.

Herr talman! Jag skall i dag som många gånger tidigare tala om det orättfärdiga brott mot folkrätten som ett av våra grannländer begår mot ett annat av sina grannländer. Jag tänker på Sovjets invasion av Afghanistan, och jag tänker på de brott mot mänskliga rättigheter som de sovjetiska trupperna ständigt begår mot civilbefolkningen i landet. Jag tänker också på de miljoner afghanska flyktingar som genom kriget har tvingats lämna sina hem och gårdar och nu bor i flyktingläger i Pakistan och Iran. Jag har tagit upp den här frågan många gånger. Det gläder mig att det är flera talare som har gjort det i debatten i dag. Det är, herr talman, en fråga som" man inte vill ha monopol på, och helst vill man se åtminstone utrikesutskottets ledamöter i salen när man talar om den. Det är viktigt att så många som möjligt deltar i den här opinionsbildningen. Herr talman! I november förra året fick FN:s generalförsamling och säkerhetsrådet genom den Moskvatrogna afghanske ambassadörens försorg ta del av en deklaration som det likaledes Moskvatrogna revolutionära rådet i den ”demokratiska” afghanska republiken utfärdat strax innan. Där står mycket som kan få även den mest förhärdade läsare att spärra upp ögonen och häpna. Jag skall bara ge några få exempel. Därstår att en av de viktigaste uppgifterna för den afghanska republiken är ”att försvara landets oberoende, nationella suveränitet och territoriella integritet”.

Det afghanska folket däremot har nu år efter år genom mujaheddin på sina egna villkor fört sin modiga kamp till försvar för sitt lands oberoende, nationella suveränitet och territoriella integritet. För detta folk liksom för oss och en stor majoritet av FN:s stater betyder tesen om landets oberoende och suveränitet detsamma som ett Afghanistan fritt från sovjetryska trupper. ”Nationens ekonomi och kultur blomstrar och demokratiseringen av det sociopolitiska livet fortsätter”, står det vidare i deklarationen. Det är inte enbart ett underligt påstående; det är cyniskt. är befolkningen decimerad med en tredjedel. Hundratusentals människor har dött i gerillastrider, Gud allena vet hur många som är fängslade och torterade för sin frihetskamp, och över fyra miljoner har tvingats fly till grannländerna. De flyr därför att deras hem och byar förstörts och därför att försörjningssituationen ständigt förvärras. De flyr därför att inkräktarna inte respekterar deras egen kultur eller religion. Men Karmalregimen försöker lura omvärlden med påståenden om att ekonomin och kulturen blomstrar! Vi tror det inte. Vi vet tvärtom att sanningen är precis den motsatta. I dokumentet heter det vidare: ”Vadhelst som är bäst skall användas för att tjäna våra barn.” Men samtidigt med det här dokumentet fick FN en beställd rapport om de mänskliga rättigheterna i Afghanistan, sammanställd av en opartisk österrikisk jurist. Den rapporten berättar bl.a. att sedan 1982 tvångsrekryteras 15-åringar till armén. Vi måste fråga: Är det att tjäna barnen när man tvingar pojkar att bli soldater och bära vapen för att skydda en marionettregering? Svaret kan bara bli nej. FN-rapporten berättar också om hur Karmalregimen släpper ner s.k. leksaker från helikoptrar. De liknar pennor, instrument, radioapparater och fåglar. Men de är inga leksaker. De innehåller små bomber som exploderar och allvarligt skadar den som rör den falska leksaken. Vi måste fråga: Är det att tjäna barnen när man avsiktligt skadar dem med bomber i form av leksaker? Det finns bara ett svar: Nej. Rapporten berättar också om hur främmande soldater plundrat och bränt by efter by, våldtagit kvinnor och låst in barn i hus som de sedan bränt ner. Är det att tjäna barnen? Nej och åter nej blir svaret. Det våld och den terror som pågår i Afghanistan är ett av vår tids allra grymmaste brott mot mänskligheten. De har sitt upphov i Sovjets ockupation av ett land som tidigare alltid varit ett fritt land och vars invånare inte vill låta underkuva sig av någon främmande herre. Det finns bara ett sätt att få slut på våldet och terrorn, att Sovjets trupper tas bort från Afghanistan. Herr talman! Jag har bara tagit några få exempel för att understryka hur oändligt viktigt det är att vi fördömer Sovjets invasion och att vi visar vår solidaritet med ett tappert men lidande folk som aldrig tidigare fallit offer för inkräktare. Afghanistan, liksom Sverige, var ett neutralt land och ville så förbli. Vi har samma granne. Vi har särskilda skäl att hjälpa där vi kan. Vi gör det genom anslag till FN och flyktingkommissariatet. Vi gör det också genom särskilda biståndsanslag till Svenska Afghanistankommittén, som bedriver en omfattande humanitär och medicinsk hjälp inne i landet i alla de delar som inte behärskas men terroriseras av Karmalregimens och Sovjets trupper. Det är viktigt för vår egen självrespekt att vi fortsätter att ge den hjälp vi kan så länge den behövs.

Herr talman! Sverige krympte när Olof Palme dog. Hans unika förmåga att nå ut till breda opinioner i många länder, hans personliga lyskraft gjorde Sverige större i FN och i andra internationella sammanhang. Reaktionen runt om i världen på Olof Palmes död har övertygande demonstrerat hans storhet och hans mycket speciella position i världspolitiken. De här i landet som angrep och förlöjligade Olof Palmes internationella engagemang har nu goda skäl till eftertanke. Vi som delade Olof Palmes åsikter och värderingar strävar nu vidare i den färdriktning han har angivit. I en intervju med tidskriften Afghanistan-Nytt den 7 februari fördömde Olof Palme Sovjets invasion i Afghanistan ”därför att den är en folkrättslig kränkning av ett litet lands nationella oberoende... Det handlar om småstaternas bekymmersamma läge i en värld som är delad av två supermakter med enorm teknologisk överlägsenhet på det militära området. Den situationen kräver en solidaritet mellan de små staterna när någon av dem kränks.” Småstaternas rätt att hävda sitt oberoende mot de stora och mäktiga är en bärande princip för svensk utrikespolitik. Den borde vara självklar för oss alla här i landet. Men den var det inte under Vietnamkrigets år. Då fick Olof Palme utstå häftig kritik för sin konsekventa hållning. Och den tycks inte vara självklar i dag heller, när man exempelvis här i riksdagen föreslår att vi skall minska vårt stöd till Nicaragua. Enliten stats rätt att hävda sitt oberoende mot supermakterna är självfallet grundläggande också för svensk säkerhetspolitik och den alliansfrihet vi bestämt oss för. I intervjun sade Olof Palme vidare att invasionen av Afghanistan kom att utgöra den officiella slutpunkten för avspänningspolitiken och följdes av en period av snabb upprustning i USA. Men hans slutsats blev: ”Avspänning måste man bedriva i alla fall. För att kunna överleva över huvud taget i denna värld. Där tycker jag att jag har varit konsekvent. Jag förordade varmt avspänningen trots Vietnamkriget och på samma sätt måste världen överleva trots Afghanistankriget. Men det är klart att de två sakerna betingar varandra. En fortsatt avspänning skull gagnas av ett slut på kriget i Afghanistan. Men också på så sätt att det är lättare att avveckla kriget i ett avspändare läge.” Denna strävan att främja avspänning är också grundläggande för svensk utrikesoch säkerhetspolitik. Den har tagit sig många uttryck och har varit vägledande för svenskt agerande bl.a. i FN. Vi har utvecklat stor aktivitet i nedrustningsfrågorna, vi har ställt upp som medlare i mellanstatliga konflikter, vi har deltagit med trupp i de flesta av FN:s fredsbevarande operationer. Svensk politik gentemot Östeuropa har också byggt på övertygelsen att det är under perioder av avspänning som Östeuropas folk har de största möjligheterna att steg för steg frigöra sig från det kommunistiska diktatursystemet. När man i framtiden analyserar den utrikespolitik som Olof Palme gav sin högst personliga prägel kommer följande två övergripande realpolitiska målsättningar att framstå som centrala: — att hävda de små staternas oberoende och — att i alla lägen bedriva avspänningspolitik. Många har genom åren feltolkat Olof Palmes starka internationella engagemang. Det var i hög grad ett utslag av hans patriotism och hans ambition att främja Sveriges intressen på lång sikt. Detta glöms lätt bort när man nu talar om det som först möter ögat — hans heta vilja att bistå de förtryckta i Sydafrika och i andra länder och hans aktiva solidaritet med frihetsrörelser och kampen för social rättvisa i andra länder. Herr talman! Ett viktigt inslag i den utrikespolitiska debatten i vårt land under det närmaste året blir den säkerhetspolitiska bedömning som läggs till grund för 1987 års försvarsbeslut. De analyser som blir styrande för vårt framtida försvar har hittills i allför hög grad formulerats av ensidiga partsintressen. Sedan något år pågår i våra massmedia en systematisk och uthållig bearbetning av den svenska opinionen. Resultatet hittills av denna mediakampanj är att många fler svenskar än tidigare nu säger sig vara positiva till ökade försvarsutgifter. Det är ungefär var tredje tillfrågad som tycker att försvarsanslagen skall höjas. Argumenten är de traditionella: Hoten från vår omvärld beskrivs som allvarligare än på mycket länge. Man påstår att vårt försvar har försvagats och att vi därför kan komma att tvingas till eftergifter österut eller nödgas söka skydd hos NATO. Dessa synpunkter har okritiskt förmedlats även av utländsk press. Bilden har spritts av ett Sverige som nedrustar och blir alltmer sårbart för östliga påtryckningar. Ingemar Eliasson och Carl Bildt har tidigare här i debatten upprörts över att jag i Svenska Dagbladet skrivit att detta intryck förstärks av överbefälhavarens ”orakelmässiga” rapporter om ubåtskränkningar. Ja, jag tror faktiskt att det förhåller sig så. Men, säger Bildt och Eliasson, ÖB är ju ålagd av regeringen att lämna dessa rapporter. Ja, visst. Men jag är av uppfattningen att man kanske bör se över formerna för ÖB:s rapportering, så att vi slipper de effekter som jag har påtalat. Det är inte bra att vi på det sätt som nu sker skapar extra dramatik kring dessa frågor. Verkligheten är dramatisk nog. Självfallet anser jag att vi skall slå vakt om största möjliga öppenhet. Vi bör som jag ser det göra allt vad vi kan för att undvika att vår neutralitetspolitik börjar ifrågasättas utomlands. Carl Bildts påstående tidigare här i dag att jag i Svenska Dagbladet angripit ÖB Lennart Ljung är ingenting annat än struntprat. Däremot har jag ifrågasatt några av de åsikter ÖB och Bildt framfört. Det tycker jag bör vara tillåtet. Krav på kraftiga anslagshöjningar till försvaret har framförts. Moderaterna vill fram till 1997 ha 25 nya miljarder utöver kompensation för inflationen. Det är skyhögt över de nivåer övriga partier anser rimliga. Hur hållbara är då de argument som har framförts? Den hotbild som en enig försvarskommitté beskrev i sitt säkerhetspolitiska betänkande pekar inte på någon ökad krigsrisk. Tvärtom understryks stabiliteten i såväl Centralsom Nordeuropa. En militär öst-väst-konflikt i Europa förefaller i dag mer osannolik än på länge. Ett isolerat angrepp på Sverige anses ännu mer osannolikt. Om krig trots allt skulle utbryta i Europa gör man bedömningen att vi riskerar att dras in i ett tidigt skede. Detta antagande har i debatten grovt missbrukats för att suggerera fram bilden av en ökad krigsrisk. Det är ju en ganska vanlig uppfattning hos många svenskar att det största hotet kommer från öster. Det kan då vara av intresse att en enig försvarskommitté konstaterar att NATO:s samlade rustningskostnader är avsevärt mycket större än Sovjets och har så varit under lång tid. Att västs samlade militära resurser är större än östs bör rimligen hos åtskilliga här i landet påverka bedömningen av hotet mot vårt lands frihet och oberoende. Antalet sovjetiska arméförband i vår närhet som är fulltaliga i fredstid är i dag lägre än vad det var för 10-15 år sedan. Utrustningen har självfallet moderniserats, men beredskapen tycks vara lägre. Sverige har inte nedrustat. Under de senaste 15 åren har försvaret kompenserats för prisökningarna. Anslagen har legat på en ungefär oförändrad real nivå och uppgår nu till ca 26 miljarder. Försvarseffekten uppstår genom de satsningar som under en följd av år görs i materiel och personal. Under ingen tidigare 15-årsperiod har så stora reala resurser satsats på vårt försvar. Men en sådan jämförelse över tiden är egentligen inte särskilt meningsfull. I stället bör man naturligtvis ställa vårt försvars styrka i relation till det militära hotet i vårt närområde. Jämförelser av detta slag är svåra att göra. De ökningstal för Sovjets rustningstakt som västliga bedömare under lång tid uppgivit reducerades drastiskt av samma bedömare för något år sedan. Försvarskommittén skriver: ”De senaste bedömningarna från det amerikanska underrättelseorganet CIA pekar på att Sovjetunionens försvarsutgifter efter 1976 ökat i en relativt måttlig takt, uppskattad till ca 2 90 om året.” Det faktiska innehållet i olika länders försvarsanslag varierar starkt, och det är därför vanskligt att veta vad det är man jämför. Mest meningsfullt torde det vara att ställa våra försvarskostnader i relation till andra västeuropeiska länders. Det framgår då att Sverige sannerligen inte i någon mening åker snålskjuts. Aktuell NATO-statistik anger Sveriges försvarsutgifter 1983 till 3,2 90 av BNP. Det är i nivå med motsvarande andelar i Västtyskland, Holland och Belgien. Frankrike och England ligger klart högre, men Norge , Danmark och flertalet andra NATO-länder ligger lägre. Sverige satsar betydligt mer än övriga neutrala: Schweiz , Finland och Österrike . Även när man jämför försvarsutgifterna i kronor per invånare ligger Sveriges utgifter bland de högsta i Västeuropa. Genom vår stora värnpliktsarmé, våra yrkesskickliga officerare och flera lyckade satsningar på egna vapensystem får vi troligen ut större försvarseffekt av de militära anslagen än många andra länder. De två försvarsbeslut som styrt utvecklingen under de senaste tio åren — 1977 och 1982 - fattades av borgerliga riksdagsmajoriteter och innebar inte någon nedrustning. Föreställningarna om en försvagning av vår neutralitetspolitik är dåligt förankrade i verkligheten. Trots det ökade stormaktsintresset för havet norr om Norge är det utmärkande för läget i Norden fortsatt stabilitet och lågspänning. Vår säkerhetspolitiska kurs stakar vi själva ut både när det gäller territorialhavets integritet, högteknologiberoendet och andra blindskär som kan komma i vår väg. Vår förmåga att undvika eftergifter österut eller NATO-anpassning västerut är i dag inte sämre än tidigare. Vår förmåga att agera internationellt för att värna de små staternas intressen och främja avspänning har naturligtvis försvagats genom Olof Palmes död, men vår vilja att göra en aktiv insats är obruten. Det är i kampen för Afghanistans och Nicaraguas självständighet och för frihet i Sydafrika som den främsta frontlinjen går för vår egen svenska frihet och vårt oberoende. Det lärde oss Olof Palme, och det får vi aldrig glömma.

Fru talman! I den av Sture Ericson angripne Carl Bildts ställe vill jag bara stillsamt påpeka att man kan beskriva saker och ting på olika sätt. Sture Ericson säger att en större del av svenska folket vill ha högre försvarsanslag men att detta är resultatet av en kampanj. Man kan också säga att det är resultatet av upplysning. Han säger att argumenten är att hoten ökat, osv. Man kan också säga att verkligheten är att hoten ökat, osv. Han säger att det påstås att Sverige nedrustar. Sanningen kan vara att Sverige inte har rustat lika snabbt som vår omvärld. Han säger att ÖB:s rapporter undergräver trovärdigheten i vår säkerhetspolitik. Man kan också säga att vår oförmåga att avvärja ubåtskränkningarna undergräver trovärdigheten i utrikespolitiken. Han säger att försvaret aldrig har fått så stora reala resurser som i dag. Ja, försvaret kostar väldigt mycket pengar, så påståendet kan vara rätt när man ser på pengarna. Men man kan också säga att 30 anfallsbrigader har blivit 20, att 22 jaktdivisioner har blivit 11 och att 24 ubåtar har blivit 12 — det är också en form av beskrivning av reala resurser. Detta skulle egentligen inte vara någon försvarsdebatt — det är en utrikespolitisk debatt. Det skulle vara glädjande om den i dag samfällt manifesterade enigheten om målinriktningen och viljan, samförståndet kring säkerhetspolitiken, skulle kunna omfatta också försvarspolitiken. Vi lär återkomma till detta. Det är möjligt att Sture Ericson för närvarande är ganska ensam utanför det samförstånd som har manifesterats från många andra håll i dag.

Fru talman! Hur det förhåller sig med detta får vi se så småningom. Carl Bildt angrep mig i debatten tidigare i dag, i en replik med utrikesministern, utan att jag hade möjlighet att försvara mig. Att jag då helt kort redovisar vad saken egentligen gällde må vara mig förlåtet. Att det inte blir någon debatt med Carl Bildt beror kanske på att han inte befinner sig i lokalen just nu — men det är inte mitt fel. De fakta som jag redovisade bestrids inte — såvitt jag förstår — av Anita Bråkenhielm, utan hon ville bara peka på en del andra fakta. Det är ett faktum att Sveriges försvarsutgifter inte alls ligger lägre än omgivningens. Snarare är det så att vi per capita har mycket höga försvarskostnader i det här landet. När det nu framförs förslag om mycket drastiska höjningar, i varje fall på längre sikt, må det vara en ledamot tillåtet att peka på fakta som tyder på att dessa höjningar kan ifrågasättas och kanske inte är helt nödvändiga. Det är faktiskt ganska intressant att det inte fördes fram några argument om att de fakta som jag lämnat var felaktiga. Moderaterna har alltid under detta århundrade krävt högre försvarsutgifter. Det ligger litet grand i definitionen på en högerman att vilja ha högre försvarsutgifter. Dessa krav framförs självfallet också av ÖB och andra militära chefer. De gör det helt enkelt därför att alla verkschefer gör så — man kräver mer pengar till den verksamhet som man har ansvar för. Det gör att vi i debatten får en koppling: de högre militärcheferna och moderaterna argumenterar på samma sätt — i alla lägen behöver försvaret förstärkas. Anita Bråkenhielms inlägg var bara en ytterligare argumentering för den hållning som moderaterna intar. Då tycker jag det är viktigt att vi från socialdemokratiskt håll försöker peka på faktorer som gör att den automatiska höjning som föreslås från moderaterna kan ifrågasättas. Vi ligger på en ganska rimlig nivå i dag.
Fru talman! Jag har inte på något sätt ifrågasatt Sture Ericsons rätt att dra de slutsatser han vill av det sätt på vilket han ser verkligheten, och även vi har naturligtvis rätt att dra de slutsatser som vi finner befogade med anledning av vårt sätt att se verkligheten. Jag försökte bara påpeka att man mycket lätt kan beskriva precis samma verklighet på olika sätt utan att man direkt kan beslås med osanning. Den som angrep Sture Ericson i debatten var ju ursprungligen Ingemar Eliasson. Sture Ericson var inte inne i kammaren just då, och jag har full förståelse för att det känns hårt att inte kunna gå uppi ett replikskifte när man blir angripen. Min avsikt var inte heller att göra något angrepp i Carl Bildts ställe, utan jag ville å partiets vägnar belysa att man kan se samma verklighet på olika sätt, och man kan ha större eller mindre vilja att försöka beskriva en verklighet tendentiöst. Jag tycker inte att vi skall ifrågasätta verkschefers, överbefälhavarens eller andras vare sig vilja eller kompetens att beskriva sitt verksamhetsområde på kanske det mest korrekta sättet.

Det har skett en viss höjning i Norge och Finland under de senaste åren, men nu i veckan har den moderata regering, den höyreregering som sitter i Norge bestämt sig för att dra ner försvarskostnaderna med ett par hundra miljoner. Höyreregeringen gör tydligen den bedömningen av sitt lands säkerhetspolitiska läge, att man kan kosta på sig en sänkning. Det finns alltså en lång rad fakta som jag redovisade. Då säger Anita Bråkenhielm att detta är tendentiöst. Ja, det är möjligt att hon upplever verkligheten som tendentiös i den meningen att den inte stärker den tro hon har på högre försvarsutgifter. Och det är alltid svårt att debattera med troende. Definitionsmässigt vill moderaterna ha högre försvarsutgifter. Definitionsmässigt vill ÖB ha större resurser för sin verksamhet. Definitionsmässigt sammanfaller moderaternas och de militära myndigheternas önskemål och har så gjort under hela detta århundrade. Det är ingen sensation att jag har pekat på detta militärmoderata komplex och hävdat att vi bör se upp med det, för ingenting säger att vi i alla lägen måste höja våra militära kostnader.

Fru talman! Det årtionde som ligger närmast bakom oss har präglats av stora ekonomiska problem i hela den industrialiserade världen. Vi har fått uppleva stora budgetunderskott, vi har upplevt problem med handelsbalans, problem med arbetslöshet, oljechocker osv. Det här är saker som är väl bekanta för oss i Sverige, för vi har minsann fått vår beskärda del av alla dessa bekymmer. Men det gäller för de flesta industriländer, att de har brottats med likartade problem. Vad som kanske kommit väl mycket i skymundan i den allmänna debatten är att de länder som drabbats hårdast av de internationella ekonomiska problemen är de redan fattiga länderna. Dels drabbade naturligtvis oljekrisen också de fattiga länderna — de som inte har egen olja — och den drabbade dem ofta hårdare, eftersom oljeimporten vanligen är ekonomiskt besvärligare och viktigare för dessa länder. Dels innebar den allmänna nedgången i världshandeln särskilt stora problem för de fattiga länder som försökte få in en fot på i-landsmarknaderna. Men till detta kom att de rika länderna som ett resultat av sina egna ekonomiska problem införde olika typer av protektionistiska åtgärder, som särskilt drabbade fattiga länder, och dessutom skar ned sina biståndsanslag. Sverige utgör inget undantag i fråga om den här utvecklingen. Även vi har visat en hårdnande attityd mot fattiga länder som vill komma in på i-landsmarknader. Sedan socialdemokraterna återkom i regeringsställning har det också vid flera tillfällen funnits starka tendenser att skära ned biståndsanslagen. Vid ett tillfälle försökte de direkt och öppet frångå enprocentsmålet, och i andra sammanhang har de dubbelbokfört redan tidigare beslutade anslag och räknat in dem i enprocentsmålet ytterligare en gång. De redan fattiga länderna är alltså den ekonomiska krisens stora förlorare. Deras förlust och de påfrestningar de varit utsatta för har förvärrats ytterligare genom att rika länder har vältrat över en del av sina problem på dem. Denna politik från de rika ländernas sida har, vill jag påstå, varit mycket kortsiktig och oklok. Karin Söder sade i sitt anförande för några timmar sedan att vi lever i en enda värld. Hon använde den formuleringen i ett nedrustningssammanhang, men den gäller i lika hög grad i ett ekonomisk sammanhang. Också u-länderna är en del av världsekonomin, och deras ekonomiska utveckling påverkar hela världsekonomin, även om deras ekonomiska tyngd inte är så stor. Det är faktiskt de fattiga länderna som har den viktigaste tillväxtpotentialen i världsekonomin. Det är de som har stora, otillfredsställda konsumtionsbehov. Det är i samband med att de tillfredsställer dessa behov som de största tillväxtmöjligheterna i dagens världsekonomi skapas. I den utsträckning fattiga länder kan stärka sin ekonomi, t.ex. genom att exportera mer till oss, ökar också deras efterfrågan. Erfarenheten visar att denna ökade efterfrågan i stor utsträckning riktar sig mot produkter som industrialiserade länder framställer. Det är alltså i allra högsta grad ett gemensamt intresse för industrialiserade länder och fattigare länder att de senare får möjligheter att utvecklas. Därför har vi all anledning, inte bara av humanitära skäl och rättviseskäl utan också av egenintresse, att medverka till att de fattiga länderna får rimligare handelsvillkor, får del av den teknikutveckling som i huvudsak sker i i-länderna, får möjligheter till nödvändig kapitalförsörjning, osv. Fru talman! För ett antal år sedan talade man ofta och gärna om en ny ekonomisk världsordning. Det är en formulering som man inte längre hör särskilt ofta. Den har på något sätt blivit inaktuell, kanske beroende på att de rika ländernas intresse har svalnat högst betänkligt. Det är väl riktigt att man inte löser dessa problem genom att försöka skapa något slags enhetlig ekonomisk världsordning, som skall fungera efter ett av politiker fastlagt mönster. Men problemen kvarstår, och behovet av att förändra spelreglerna på världsmarknaden när det gäller handelsflöden, kapitalflöden och teknologiflöden är inte mindre. Det finns anledning för Sverige att i UNCTAD och i andra handelsrelaterade förhandlingar gå i spetsen för lösningar som ger de fattiga länderna bättre villkor. Nu är u-länderna naturligtvis långt ifrån en enhetlig grupp. Spännvidden när det gäller ekonomiska förutsättningar och utvecklingsnivå är kolossalt stor, större än spännvidden mellan industriländerna. De som i första rummet kan dra nytta av bättre handelsvillkor, bättre tillgång till teknologi och kapital är naturligtvis de mest utvecklade av de fattiga länderna, de som ibland brukar kallas för nyindustrialiserade länder, NIC-länder, och länder som är på väg att komma i den situationen. Vi har också en mycket stor grupp länder som tillhör de allra fattigaste, länder som nästan helt saknar industriell bakgrund och där huvuddelen av befolkningen är analfabeter och lever på ett primitivt jordbruk. Dessa länder har ingen sked, om manna skulle falla över dem i form av gynnsammare villkor i världsekonomin. Det är till dessa länder som vi har anledning att koncentrera våra biståndsinsatser, och det bör vara biståndsinsatser som först och främst går ut på att säkerställa grundläggande livsbetingelser för människorna. Vi bör i mindre grad ägna oss åt stora, spektakulära och kanske prestigeladdade industriprojekt, typ Baibang, Kotmale och Mofindi, för att ta exempel från Vietnam, Ceylon och Tanzania. I stället bör vi koncentrera våra insatser till breda utvecklingsprojekt ute i byarna, så att vi når de många människorna och kan skapa hyggliga livsvillkor för dessa. Som Karin Söder framhöll i sitt anförande finns det också anledning att i högre grad än tidigare koncentrera insatserna på de ekologiska problemen i u-länderna. Miljöproblem är problem som alla världens länder måste känna ett gemensamt ansvar för. En mycket stor del av de globala miljöproblemen slår till just i u-länderna. Det handlar om skövling av regnskogar. Vidare handlar det om jordförstöring i bergstrakter, en jordförstöring som sammanhänger med en för hård betning. Man hugger ned skog osv., så att jorden sköljs ned i dalarna när störtregnen kommer, med påföljd att det blir översvämningskatastrofer i lågländerna. Det handlar också om öknar som utbreder sig i oroväckande takt. Denna utveckling hotar att i grunden förändra livsbetingelserna i stora delar av världen och på ett radikalt sätt minska jordens möjligheter att ge människor bärgning. Det gäller att stoppa den fortgående miljökatastrof som det här är fråga om. Ansvaret måste vara gemensamt för alla jordens folk, oavsett var folken lever. Det är i de fattiga länderna som de akuta konsekvenserna syns. Det är dessa länder som drabbas hårt och påtagligt, men vi i de rika länderna har de ekonomiska och tekniska resurserna att göra någonting åt problemen. Vi får inte stå vid sidan och se likgiltigt på hur stora delar av vår jord förstörs. Vi måste utnyttja den kapacitet som vi har för att göra insatser. Därför har centern under flera år mycket aktivt drivit kravet på att vi måste satsa större biståndsresurser just för att möta de ekologiska, miljömässiga katastrofhoten mot stora delar av Afrika, Asien och i viss mån Latinamerika. Det här är viktigt av ekonomiska skäl, miljöskäl och solidaritetsskäl. Men det är naturligtvis också så, att drägliga livsvillkor över hela världen är en mycket viktig del i arbetet för att säkra fred. Fattigdom och förtryck är härdar för konflikter av olika slag. En fredlig värld är inte möjlig om den inte också är någorlunda rättvis. Om man ser på världens konfliktområden, så märker man mycket tydligt sambandet mellan militär, konflikter och fattigdom. Det gäller situationen i Mellanamerika och Mellanöstern, kriget mellan Iran och Irak, kriget i Indokina — Kampuchea närmare bestämt — och situationen i Afghanistan och på åtskilliga håll i Afrika. På flera av dessa ställen ser man också mycket tydligt hur en supermakt lätt blir en part i en sådan konflikt, även om ursprunget kanske är lokalt. Därmed blir varje sådan lokal konflikt också ett frö som kan leda till en världskonflikt. Ett särskilt flagrant exempel på detta är naturligtvis Sydafrika. Karin Söder kommenterade i sitt anförande Sydafrikas unika ställning genom det grundlagsfästa rasförtryck som tillämpas i det landet. FN har stämplat situationen i Sydafrika som ett hot mot världsfreden. Det är därför också uppenbart att det är allas vårt ansvar att efter förmåga bidra till att avvecklingen av apartheidsystemet kommer så tidigt som möjligt. Ju längre den nuvarande situationen får dra ut på tiden, desto våldsammare kommer förändringarna att bli, desto värre blir blodsutgjutelsen, och desto påtagligare blir naturligtvis risken att också Sydafrikakonflikten sprider sig och blir ett hot mot världsfreden. Därför är det viktigt att vi fortsätter att isolera Sydafrika socialt och ekonomiskt. Sverige var ett av de första länderna som vidtog ensidiga sanktionsåtgärder mot Sydafrika. Vi har under de senaste åren kunnat notera en glädjande efterföljd i många andra länder, och vi har också skärpt våra egna åtgärder. Det är viktigt att vi är beredda att vid behov vidta ytterligare åtgärder — om vi tror att vi på det sättet kan förbättra förutsättningarna för en någorlunda snabb avveckling av apartheidsystemet. Inte mindre viktigt är naturligtvis att vi fortsätter att i FN aktivt verka för bindande sanktioner mot Sydafrika. Det är trots allt det enda verkligt effektiva påtryckningsmedlet. Den tredje världens länder ligger avlägset från oss, och många gånger kan man uppleva att det som händer där är långt borta från vår vardag. Men utvecklingen i den tredje världen har i själva verket betydelse också för utvecklingen i industriländer. En positiv utveckling i den tredje världen är gynnsam för hela världens utveckling — och även en förutsättning för att vi skall kunna få en lugn, stabil och fredlig utveckling i världen i dess helhet.

Fru talman! En indianhövding lär ha sagt: ”Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar — vi har den till låns av våra barn.” Men hur behandlar vi då detta lån? Hur utnyttjar vi detta förtroende? Gör vi det ödmjukt och varsamt, hela tiden med vetskapen om att den dagen oundvikligen kommer då vi måste lämna tillbaka vårt lån? Vi vill nog gärna dra på svaret, för det är svårt att tänka sig att de där små varelserna, som vi kallar barn, faktiskt är framtiden. Framtiden är redan här, den går omkring och växer och utvecklas. Det sätt barnen formas på avgör sedan hur framtiden kommer att gestalta sig. Är vi medvetna om det? En framtid i fred förutsätter barn som växer upp i frihet och trygghet. Men barns uppväxtvillkor är mycket olika. Låt mig citera Majgull Axelsson, i hennes bok Våra minsta bröder: ”Mellan klockan tre och fem varje morgon börjar bussarna fyllas med sömniga barn i byarna i Tamil Nadu i Indien. De skall till arbetet i stan. En del av dem åker upp till 80 km om dagen för att komma till arbetet. De kan knappast sova i bussen. Det är för trångt. Ibland lyckas man nämligen packa in 200 ungar i samma buss. Bussarna är på väg till tändsticksfabrikerna i Sivakasi — en stad som är mer ökänd för barnarbete än någon annan. Tändsticksproduktionen är helt manuell och sysselsätter 45 000 barn under 15 år. Många av dem är mycket unga. Det har förekommit att barn på tre och ett halvt år har anställts vid fabrikerna. Barnen i Sivakasis tändsticksfabriker arbetar tolv timmar om dagen. Bussarna kör hem dem efter arbetsdagens slut. En del är inte hemma förrän efter klockan nio på kvällen.” Det är en skrämmande verklighet vi får ta del av i denna bok. Det handlar inte om den typ av arbete som alla fattiga barn får uträtta — att hjälpa till i hemmet och i jordbruket. Nej, fru talman, här handlar det om exploatering av barn, om fattigdom och förtryck. Enligt ILO finns det ca 52 miljoner barnarbetare av det slaget i världen i dag. Man säger samtidigt att det är en försiktig bedömning. Andra nämner siffran 200 miljoner. ILO har sedan 1919 antagit en mängd konventioner för att skydda barn mot ekonomisk exploatering. År 1973 ansågs tiden mogen för en mer allmän konvention om minimiålder för yrkesarbete. Så antogs Konvention nr 138 och Rekommendation nr 146. Huvudpunkterna är: — Barn mellan 13 och 15 år kan tillåtas utföra enklare arbeten förutsatt att arbetsuppgifterna inte kan tänkas skada deras hälsa och utveckling eller förhindra deras utbildning. Ungdomar under 18 år skall inte få utföra arbetsuppgifter som kan innebära risker för deras hälsa, säkerhet eller moral. I januari 1985 hade konventionen ratificerats endast av 32 stater. Samtidigt fortsätter förbrytelserna mot barnen. Barnarbete förekommer över hela världen. Föräldrar säljer sina barn på den ökända marknaden i Altamura i Italien. I Thailand köper privata arbetsförmedlare upp barnen mot en årslön. Efter ett års arbete kan de komma hem igen, heter det. Verkligheten är en annan. Då barnet oftast inte kan skriva, kan det inte hålla kontakten med sina föräldrar. Få vet när ett år har gått till ända, och om de gör det är det svårt att minnas var man egentligen kom ifrån. Majgull Axelsson skriver: ”Många flickor får jobb på någon av de tusentals bordellerna och tvingas använda sin tonårstid åt att betjäna manliga turister från Europa, USA och Japan.

Fru talman! Under den senaste månaden har vi via massmedia kunnat följa en dramatisk händelseutveckling i tre fattiga länder, som fört till att en demokratisk utveckling har kunnat ersätta förtryckande våldsregimer. Folken på Filippinerna, på Haiti och i Uganda har fått nytt hopp om en framtid under mer demokratiska och rättfärdiga former. Det finns verkligen anledning att glädjas över att diktaturerna på Filippinerna och Haiti kunde störtas med i stort sett icke-våldsliga metoder. Här visade det beslutsamma icke-våldet sina positiva möjligheter och sin kraft. I Uganda har de senaste decennierna inneburit en makalös människoslakt. Under båda de perioder då Milton Obote regerat har tydligen regeringsstyrkor terroriserat befolkningen med i stort sett samma metoder som gjorde Idi Amins terrorvälde avskytt i hela världen. Låt oss nu hoppas att president Yoweri Museveni snabbt samlar de demokratiska partierna till en nationell samling som kan ge det pinade ugandiska folket en ljusare framtid. I Uganda har våldet och dödandet blivit en integrerad del av vardagen. Nu måste den våldsspiralen brytas. De föräldralösa barnsoldaterna måste avväpnas och sättas i skola. Jag vet att utrikesutskottet är synnerligen restriktivt när det gäller att ta upp nya samarbetsländer för bistånd. Men det borde gå att här i kammaren få majoritet för att Uganda åtminstone under en övergångsperiod skall få svenskt bistånd för att bygga upp sitt jordbruk. Parallellt med konkreta hjälpinsatser är det givetvis rimligt att betona vikten av att den nya regimen anordnar fria demokratiska val. Även på Filippinerna och Haiti borde fria och demokratiska val hållas så snart som möjligt för att ge politiken en klarare och fastare struktur inför de stora problem som där väntar på sin lösning. Fru talman! Sydafrikas apartheidpolitik fyller oss alla med obeskrivlig avsky. Det är med vrede men också med fruktan som vi följer utvecklingen i södra Afrika. Så länge den svarta befolkningen undertrycks av en vit minoritet går utvecklingen i Sydafrika mot ett våldsmättat sammanbrott. Om inte omvärlden ingriper genom olika typer av påtryckningar för att tvinga fram reformer kommer rasåtskillnadssystemet att generera konstant mera våld både från makthavarna och från de undertryckta. Vi i Sverige och övriga Norden har ett ansvar för att stoppa denna utveckling. I den kampen är det ekonomiska sanktioner som vi i första hand är hänvisade till att använda. Fru talman! Nu har situationen i Sydafrika verkligen gått därhän att det är läge för just Sverige att trappa upp kampen mot den avskyvärda apartheidregimen.

Detta var också den entydiga rekommendationen från folkriksdagen mot apartheid, som nyligen hölls i Helsingfors. Mycket talar för att opinionen i övriga nordiska länder är sådan att ett svenskt initiativ kan resultera i ett gemensamt nordiskt resolutionsförslag till FN:s generalförsamling. Vi vet att det i dag finns ett totalt internationellt avståndstagande från Sydafrikas apartheidpolitik. Nu har Sverige chansen att ta ett initiativ som kan få föra utvecklingen framåt. Fru talman! Det är verkligen att beklaga att de samtal som inletts mellan Jordaniens kung Hussein och PLO:s Yassir Arafat nu avbrutits. Yassir Arafat, som med jämna mellanrum försöker slå i världsopinionen att han mycket väl kan acceptera FN-resolutionen 242, visade nu i klartext att han håller fast vid PLO:s dokumenterade inställning, att staten Israel skall utplånas. Vi vet att Israels premiärminister Simon Peres kommer att göra ivriga ansträngningar de få månader han har kvar på sin post för att bygga en grund för en nödvändig fredsprocess. Det borde vara en uppgift för Sverige att utöva påtryckningar på Yassir Arafat att erkänna Israels rätt att existera som stat. Lyckas inte Simon Peres nu, lär vi alla tyvärr och åter tyvärr ha anledning att känna stor pessimism. Fru talman! Under de allra senaste åren har man kunnat konstatera en hårdnande attityd mot de flyktingar som kommer till Sverige. Vårt land har av tradition haft en generös inställning till flyktingar. KDS anser att denna generositet står i överensstämmelse med den kristna broderskapstanken. Sverige är ett av de länder i världen som har den högsta levnadsstandarden. Vårt land kan därför mycket väl ta emot ett ökat antal flyktingar. Detta fordrar att vi vidtar ett antal organisatoriska och opinionsbildande åtgärder. För att motverka rasistiska och diskriminerande tendenser — vi ser med förskräckelse hur sådana tendenser får luft under vingarna runt om i Europa, nu senast i Frankrike — bör staten snabbt öka resurserna för mottagande av flyktingar och för utredning av deras bakgrund, så att inte enskilda kommuner får en för stor belastning. Av hänsyn till de asylsökande måste handläggningstiden förkortas avsevärt. För att öka rättssäkerheten bör polisen inte självständigt få direktavvisa asylsökande vid gränsen. Vid gränsstationerna borde personal från invandrarverket finnas för att kunna göra utredningar och eventuellt fatta beslut om direktavvisning. Varje flykting har rätt till individuell behandling, och det är oacceptabelt att svåra beslut, som kan vara livsavgörande för medmänniskor skall fattas under stor tidspress. Fru talman! Vi måste dessutom öka våra möjligheter att undersöka hur det går för asylsökande flyktingar som vi avvisar vid våra gränser. Regeringen borde ålägga invandrarverket att varje år välja ut ett representativt antal förpassningsfall och noggrant följa dessa människors öden samt avge rapport därom till regeringen. Det finns en uppenbar risk att debatten om den svenska nyfattigdomen hämmar vår internationella solidaritet. Trots att vi har vissa egna ekonomiska problem måste Sverige arbeta målmedvetet för en ny och mer rättfärdig världsordning. I det arbetet måste vi använda utrikespolitiken och biståndspolitiken i samverkan med handelspolitiken. Vi måste ännu en gång protestera mot att biståndanslagen i ökande utsträckning tas i anspråk för importstöd och krediter som inte borde belasta biståndet till världens fattigaste. Fru talman! Nordens strategeiska betydelse har ökat dramatiskt. Nordkalotten har på kort tid utvecklats till ett strategiskt nyckelområde för stormakterna. Därför är nationell enhet och samling omkring Sveriges säkerhetspolitik oundgänglig, om den skall väcka respekt och trovärdighet. Jag tycker att försvarspolitiken och försvarsbudgeten är sällsynt olämpliga fält för partitaktiska utspel. Sverige behöver ett starkt totalförsvar. För att vår neutralitetspolitik skall bli trovärdig måste vi ha ett fullgott skydd av vårt territorium. Men det finns all anledning att samtidigt kräva lika starkt skydd för den civila befolkningen. Sveriges aktiva neutralitetspolitik har väckt respekt och påverkat skeendet i omvärlden i kraft av en moralisk styrka. Den utvecklingen får inte stå stilla. Nu måste vi gå vidare och aktivt stödja demokratiseringsprocesser som startat under mycket svåra förhållanden i nya länder. Jag har tidigare nämnt Filippinerna, Haiti och Uganda. Det finns också anledning för Sverige att stödja den demokratiska utveckling som startat i två centralamerikanska länder, Guatemala och El Salvador, både politiskt och ekonomiskt, på samma grund som vi vill stödja en demokratisering i Nicaragua. I dessa tre länder har demokratin börjat spira under synnerligen svåra förhållanden. Svenska insatser behövs för att minska det stora beroendet till USA när det gäller Guatemala och El Salvador, och till Sovjetunionen och Cuba när det gäller Nicaragua. Fru talman! I förra veckan signalerade USA en ny attityd gentemot diktaturregimen i Chile. Det är glädjande att Reaganadministrationen nu tycks inse att Pinochetregimen aldrig kan föra Chile till demokrati, ekonomisk rättvisa och balans. Även här är det dags att ta nya initiativ för att snabbt utnyttja den uppkomna situationen. En möjlighet vore att de tre stora politiska internationalerna återupptog sitt samarbete på detta område. Socialistinternationalen, den kristdemokratiska världsunionen och den liberala internationalen borde tillsammans med den chilenska oppositionen enas om resoluta påtryckningar mot regimen i Chile, och jag tror att Sverige just nu är utomordentligt väl skickat att initiera ett sådant arbete. Det kommer att krävas ett målmedvetet och samordnat internationellt solidaritetsarbete för att avveckla diktaturen och återupprätta demokratin i Chile, likaväl som i Sydafrika. Fru talman! Jag vill avslutningsvis uppmana vår nye statsminister Ingvar Carlsson att under sitt kommande besök i Sovjetunionen ta upp situationen för de judar som önskar utvandra från Sovjetunionen. Det är alldeles uppenbart att den uppmaningen och den önskan kommer här i dag från väldigt många håll. Dessa två miljoner judar som utgör ca 20 96 av världens judar, är den enda kvarvarande gruppen som inte har tillåtits att fritt utvandra till Israel. Sverige har flera olösta frågor i relationerna till Sovjetunionen. Till dessa räknar vi situationen för Sovjets judar. Deras sak är vår. Respekten för mänskliga rättigheter är en nödvändig grund för avspänning, fred och nedrustning. Jag ifrågasätter på intet sätt regeringens heta engagemang och vilja att för Sovjetunionen påtala den avskyvärda våldtäkten av det afghanska folket. Låt oss alla, om och om igen, med höjd röst, kräva Sovjetunionen ut ur Afghanistan! Fru talman! Det är första gången jag haft möjlighet att ta till orda i en utrikesdebatt i riksdagen. Jag har enbart haft tid att beröra några få sammanhang och gör verkligen inte anspråk på att ha gjort någon heltäckande översikt. Grunden för vad jag vill kalla en kristdemokratisk utrikespolitik är en aktiv neutralitetspolitik, som blir fast och konsekvent bl.a. genom ett starkt totalförsvar, en nationell samling omkring säkerhetspolitiken och en generös biståndsoch flyktingspolitik, byggd på en folklig förankring i kristna grundvärderingar om broderskap och solidaritet.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

Det finns starka skäl att särskilt beröra detta ställningstagande i regeringsdeklarationen, just därför att det nu i den amerikanska kongressen pågår en debatt om president Reagans förslag om utökat ekonomiskt stöd med 100 miljoner dollar åt s.k. contras, militära förband som vill störta den lagliga sandinistregeringen i Managua. Merparten, eller 70 miljoner dollar, är avsedd för militär hjälp. Reaganadministrationens kampanj för att skaffa fram militär hjälp blir alltmer häftig. Contras, som till större delen består av anhängare till den fallna terroristiska och korrupta Somozadiktaturen, framställs av president Reagan som frihetskämpar. Sandinisterna däremot utmålas bl.a. som mördare, som lemlästar oskyldiga nicaraguaner.

De inskränkningar i de demokratiska frioch rättigheterna liksom de kränkningar av mänskliga rättigheter som förekommer i Nicaragua skall varken bagatelliseras eller försvaras. Men kränkningarna och inskränkningarna kan på intet sätt jämföras med de övergrepp och den terror som förekom under Somozadiktaturen utan att det då fanns någon stormakt som hotade dess existens. Amnesty Internationals rapporter från Nicaragua belyser detta väl för den som vill se någorlunda objektivt på situationen i landet. Nicaragua är i stort behov av ökat bistånd. Biståndet till Nicaragua har successivt ökat från Sverige. Under föregående år uppgick det till 90 milj.kr. plus ca 6 milj.kr. i katastrofbistånd. För innevarande år föreslås det bli utökat till 125 milj.kr. Det är angeläget att stödja Nicaragua inte bara genom utökat bistånd utan även genom ett politiskt och moraliskt stöd mot USA:s folkrättsstridiga agerande för att störta den lagliga regeringen i landet. Fru talman! För någon tid sedan tillställde Lawyers” Committee for Civil Rights i Washington FN:s apartheidkommitté en rapport och ett memorandum. I denna rapport nämns det ökande antalet tortyroffer och de allt större svårigheterna för MR-organisationer att bevaka dessa fall i Sydafrika. Det åberopas en studie från kriminologinstitutet i Kapstaden, vari visades att 83 260 av de undersökta arresterade utsattes för tortyr. Rapporten är inte på något sätt unik. Informationen om apartheidsystemets brutalitet når oss ständigt, men det finns en risk att i det allmänna fördömandet av apartheidsystemets abnormiteter de enskilda delarna och brutaliteterna inte uppmärksammas tillräckligt. Trots allt har erfarenheten visat att aktioner i enskilda fall kunnat leda till positiva resultat. högförräderirättegångarna i Pietermaritzburg och Delmas fortsätter. Dessa åtal är oberättigade. De strider mot grundläggande rättsprinciper och mänskliga rättigheter. De åtalade är anklagade för åsikter och handlingar som är tillåtna i varje demokratiskt rättssamhälle. Folkriksdagen mot apartheid krävde att åtalen genast skulle nedläggas och de åtalade frias från ansvar och försattes på fri fot utan restriktioner i sin rätt att bedriva politisk verksamhet. Det är en plikt för varje jurist, också i Sydafrika, att reagera mot politisk diskriminering och annan förföljelse. De frigivningar som har skett i vissa av dessa rättegångar uppmuntrar till förnyade aktioner. Under denna månad har Amnesty International startat en kampanj mot att människor i Sydafrika fängslas på grund av ras och politiska åsikter och mot förekomsten av tortyr. Sydafrikanska ämbetsmän och tusentals andra sydafrikaner, som folkledare, företagsledare, medlemmar av kyrkliga organisationer, fackföreningar och olika institutioner kommer under denna kampanj att få brev från hela världen. I kampanjen kommer man särskilt att vända sig mot att polis och militär, som garanteras åtalsfrihet för sina handlingar, har skjutit tusentalet människor till döds under senare tid. Under detta år, det internationella fredsåret, uppmanade folkriksdagen mot apartheid vid sitt stora möte här i Helsingfors organisationer och enskilda över hela världen att isolera apartheidregimen i Sydafrika, att energiskt stödja alla ansträngningar på de lokala, nationella och internationella nivåerna för att bojkotta sydafrikanska varor. Det finns anledning att i detta sammanhang framhålla den rekommendation som regeringen gjort till näringslivet att avstå från handel med Sydafrika och till svenska rederier att avstå från sjöfart på Sydafrika. Det har kunnat noteras framgångar för efterföljden av denna rekommendation. Fortfarande är den svenska handeln mycket betydande. Alla riksdagspartier bör vara aktiva för att följa upp och ställa sig bakom regeringsrekommendationen. Det är också viktigt att säga att det är nödvändigt, om det inte är möjligt att på frivillig väg nå tillräckliga resultat inom en kort tid, att regeringen har beredskap för att framlägga förslag till ytterligare och skärpta lagstiftningsåtgärder. Fru talman! I slutet av förra året besökte jag Turkiet, och jag kunde under en interpellationsdebatt rapportera om situationen där. Det föreligger en färsk Amnesty-rapport om Turkiet. Den belyser att tortyren fortsätter i praktiskt taget lika hög grad som tidigare. Det sägs att avslöjandena om tortyr, bl.a. från en torterare, inte lämnar några tvivel om att tortyren fortfarande är systematisk och sanktionerad från högre ort. Det civila undantagstillståndet skiljer sig inte så mycket från det militära. Militärdomstolar fortsätter att verka. Kontrollen av och förtrycket mot journalister fortsätter, i synnerhet när det gäller lokal press. Den nyligen startade rättegången mot företrädare för läkarförbundet, som uttalade sig mot dödstraff, visar att regimen fortfarande vill stoppa olika typer av organiserad opposition. Det bör uppmärksammas att den rättsliga aktionen mot styrelsen för läkarförbundet ägde rum strax efter tillbakadragandet av de fem staternas anmälan till Europakommissionen. Regimen i Turkiet bedömer överenskommelsen med dessa stater i samband med återkallandet av anmälan som en framgång. Den undviker att tala om en överenskommelse som innebär vissa bestämda förpliktelser för den turkiska regeringen då det gäller respekten för de mänskliga rättigheterna. Den internationella kritiken, inte minst från Europarådet, har varit viktig. Den inhemska oppositionen har blvit alltmer kritisk och modig. Frigivningen av DISK-anhängarna och av sex ledamöter i Fredsförbundets styrelse liksom friande domar av de 56 intellektuella har varit framgångar för opinionsbildningen i Turkiet och utomlands. Det internationella trycket mot den turkiska regringen och myndigheterna för att upphöra med kränkningarna mot de mänskliga rättigheterna måste förstärkas. Här har den svenska regeringen och den svenska delegationen vid Europarådet ett stort ansvar. Fru talman! För någon tid sedan, eller närmare bestämt den 11 februari i år, nedlades målet — med åtalspåstående om förtal — mot Lech Walesa vid länsrätten i Gdansk. På uppdrag av Landsorganisationen i Sverige var jag närvarande i Gdansk och kunde studera fallet, liksom även skaffa information om den rättsliga situationen då det gäller politiska rättegångar m.m. Lech Walesa framhöll för mig att politiska processer inte ligger i den polska statens intresse, och han trodde att det fanns en viss förändrad inställning hos makthavarna. Han ansåg att man genom dialog och kompromisser skulle kunna lösa många av de svåra problem som Polen står inför i dag. Det viktigaste är frigivandet av alla politiska fångar, sade han. Det skulle enligt Walesa kunna förändra samhällsklimatet i Polen och stärka framtidstron i landet. Den 21 juli 1984 antog den polska sejmen en förhållandevis vidsträckt amnestilag. Amnestin är emellertid villkorlig fram till den 31 december 1986. Ett stort antal politiska fångar har frigetts. Fortfarande finns dock ca 200 politiska fångar, bl.a. på grund av att nya arresteringar skett efter amnestilagens införande 1984. Förhållandena i de polska fängelserna där politiskt dömda befinner sig beskrivs som mycket miserabla. Rapporter förekommer om misshandel av fångar, om dålig hälsa och brist på medicinsk vård. Rakowieckafängelset i Warszawa beskrivs som ett av de värsta. Där befinner sig den av Amnesty International adopterade samvetsfången Czeslaw Bielecki, som under lång tid har hungerstrejkat. Det uppges att det numera finns ytterligare sju politiska fångar som hungerstrejkar i polska fängelser. Nya krav bör ställas på frigivning och nedläggning av åtal i enskilda politiska fall. Förnyade krav bör också ställas på allmän amnesti för politiska fångar och arresterade. Det är viktigt att i samband med officiella besök med polska företrädare ta upp om mänskliga rättigheter, frigivning av politiska fångar och nedläggning av politiska rättegångar i Polen. Det är utan tvivel möjligt att påverka de polska myndigheterna i mer gynnsam riktning. Nedläggningen av åtalet mot Lech Walesa, liksom de därefter mildrade domarna mot Bogdan Lis och Adam Michneck, stimulerar till förnyade ansträngningar.

Fru talman! En fängslad fackföreningsledare är en fängslad fackföreningsledare, oavsett om fängslandet sker i Guatemala eller i Polen eller i Turkiet. En brinnande by är en brinnande by, oavsett om den terrorbombas i El Salvador eller i Afghanistan. Det går inte att mäta mänskligt lidande efter geografi eller blocktillhörighet. Visst kan vi i praktiken ställas inför avvägningsproblem. Men i principfrågan måste vi vara klara: Det gäller att stå på de enskilda människornas sida i deras plåga och förtvivlan, i deras storhet och i deras aldrig slocknande vilja till motstånd mot förtryckarnas eländighet. Så sade Olof Palme i ett av sina stora utrikespolitiska tal. Byar brinner av bomber, granater och napalm i Afghanistan. De sovjetiska förtryckarnas eländighet tar sig alltmer hänsynslösa och brutala uttryck. Men ett litet, fattigt och plågat men kämpande folk visar storhet i en aldrig slocknande vilja till motstånd. Sovjetunionen har att döma av dess alltmer brutala och hänsynslösa terrorattacker mot civilbefolkningen den uppenbara avsikten att ödelägga hela landet. Med hjälp av MiG-plan, attackhelikoptrar, tungt artilleri, bomber, granater, napalm och sannolikt också gas bedriver 150 000 välutrustade Sovjetsoldater krig mot allt och alla: bevattningsanläggningar, kanaler, åkrar, sjukhus, bostadshus, gammal och ung, kvinnor och barn, djur — allt skall utplånas. 35 000 civila dödsoffer år 1985 talar sitt tydliga språk. Ca 5 miljoner afghaner befinner sig på flykt utanför sitt eget land, de flesta i Pakistan och i Iran. Det betyder att en tredjedel av landets 15 miljoner invånare flytt under loppet av sex år. Detta representerar det största flyktingproblemet i våra dagar. Lägg därtill att uppemot en miljon afghaner befinner sig på mer eller mindre ständig flykt undan den ryska elefantens fot in i det egna landet. Sovjetunionen använder Afghanistan som ett gigantiskt experimentfält för nya och alltmer sofistikerade vapen och för träning av soldater. Enligt en FN-rapport gör de sovjetiska trupperna sig skyldiga till svåra övergrepp mot civilbefolkningen — också det en indikation på en luggsliten moral bland de unga Sovjetmedborgare som tvingas delta i kriget. Civilbefolkningen drabbas också särskilt hårt av att Sovjetarmén använder större eldkraft än vad som är militärt motiverat när de anfaller byar som misstänks användas av gerillan. Sedan 1984 fäller de sovjetiska bombplanen, som i många fall kommer från baser på sovjetiskt territorium, två nya typer av bomber som effektivt slår ut allt liv inom ett stort område. Den ena typen är en magnesium+—fosfor-bomb som utvecklar en väldig hetta, den andra en kombinerad splitter-napalm-bomb. I en provins i Afghanistan var 25 20 av de sårade som behandlades gerillasoldater. Hela 75 90 var civila. Kostnaderna för Sovjetunionens krig i Afghanistan har uppskattats till 10-15 miljoner dollar om dagen. Det motsvarar kostnaden för hela det svenska försvaret. Men dessa kostnader anses ändå vara rimliga, och ur militär synpunkt kan Sovjetunionen sannolikt stanna kvar i Afghanistan praktiskt taget hur länge som helst. Det är i stället det politiska priset för den militära närvaron som blir avgörande. Börjar kanske detta politiska pris nu att bli för högt för Sovjetunionen? Vi har räckt en hjälpande hand till vår granne, som försvarar sin demokratiska utveckling mot angrepp från utländska kontrarevolutionärer, skriver den sovjetiska tidskriften Militär Revy och fortsätter: Härigenom tillvaratar Sovjetunionen också säkerhetsintressena vid sin egen sydgräns. Härmed kan man säga att en ny och anmärkningsvärd ton anslagits i de sovjetiska presskommentarerna till Afghanistan. För första gången antyds nu att arméns roll i Afghanistan också är att försvara Sovjetunionens egna gränser. Det synes vara ett av de halmstrån som fått västdiplomater i Moskva att tro att den nya regimen i Kreml är beredd att i en eller annan form söka en förhandlingslösning, så att 150 000 ryska soldater kan hemförlovas, på villkor att en alliansfri och Moskvavänlig regim får säte i Afghanistan. Man skall naturligtvis inte dra alltför långtgående slutsatser av denna och andra iakttagelser i den försiktiga självprövningens tecken hos de nya Sovjetledarna. Men klart står nog ändå att intresset för en någorlunda anständig reträtt från det Afghanistanäventyr som ändå blev en politisk missräkning för Sovjetunionen ökat. Världsopinionen får dock inte hålla andan i väntan på nya signaler i en eventuell förhandlingslösnings riktning från den skrupelfria stormaktens sida - om nu sådana signaler över huvud taget är att vänta. Vi måste öka det politiska trycket på Sovjetunionen genom en intensifierad opinionsbildning och information om landets exempellösa brott mot folkrätten och kränkningar av mänskliga rättigheter i Afghanistan. De hearingar om Afghanistan som hållits i Oslo på initiativ av den norska Afghanistankommittén och Afghanistanhjälpen borde också kunna tjäna som förebild för liknande arrangemang i Sverige. De är nyttiga bidrag till att kasta ljus över ett litet och fattigt folks obändiga och modiga motståndskamp mot en övermäktig inkräktare som lagt stora delar av Afghanistan öde och drivit kanske en tredjedel av dess befolkning på flykt. Vi måste också intensifiera våra ansträngningar att inom FN:s ramar öka den humanitära hjälpen till Afghanistans pinade och plågade befolkning. Barnens situation är särskilt svår. Franska läkare har presenterat ett material som visar att av 1 000 nyfödda barn dör uppemot 500 före ett års ålder. Det är i så fall den högsta barnadödligheten i världen. Spädbarn tvingas under vintern leva i grottor i bergen under långa perioder för att undgå de ryska bombningarna. Vi bör lyssna på bl.a. de röster inom UNICEF, FN:s barnfond, som föreslår ett svenskt initiativ hos UNICEF för att rikta världens uppmärksamhet på de afghanska barnens olidliga situation. Grundmaterialet för en rapport till UNICEF finns hos de hundratals läkare som arbetat i de franska och svenska klinikerna på Afghanistans landsbygd. Fru talman! Det afghanska folket förtjänar vår humanitära hjälp och vårt moraliska stöd i sin rättvisa kamp för självständighet och nationellt oberoende. Sverige kan i detta som i andra internationella sammanhang spela en betydelsefull roll.

frågar intervjuarna Sven Lindqvist och Jan Stolpe Olof Palme. Därför att den är en folkrättslig kränkning av ett litet lands nationella oberoende. Det är det grundläggande, blir Olof Palmes svar. I januari fällde 14 sovjetiska flygplan 400 bomber över den afghanska staden Chekh-Charan, huvudstad i provinsen Ghoor. Många människor dog, liksom ett stort antal boskapsdjur tillhöriga en fattig befolkning, som ett resultat av denna brutala bombning. Man bör kalla saker och ting vid deras rätta namn, sade Olof Palme om USA:s bombningar av Hanoi julen 1972.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 De förbinds ofta med namn. Våldet har triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret. Nu finns ytterligare ett namn att foga till raden: Chekh-Charan, Ghoorprovinsen, Afghanistan vårvintern 1986.